Herr talman! Jag hemställer att till herr talmannen få överlämna regeringens budgetproposition för budgetåret 1976/77.

Herr talman! Jag ber att få överlämna 1976 års kommittéberättelse.

Herr talman! Herr Hellström har frågat industriministern om han avser att vidta åtgärder som syftar till någon form av auktorisation för företagare som uppenbart missbrukat konkursförfarandet och som avser att starta ett nytt företag. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Utan tvekan utgör företagskonkurser ett allvarligt problem. Konkurserna drabbar inte bara de anställda utan medför också förluster för staten och andra borgenärer. Som herr Hellström påpekar finns det i vissa fall anledning misstänka att syftet med en konkurs just har varit att undkomma förpliktelser mot det allmänna. För att motverka dessa missförhållanden är olika åtgärder tänkbara. Till en början kan konkursreglerna reformeras. Inom justitiedepartementet förbereds f.n. ett lagförslag som syftar till att avskaffa nuvarande system med fattigkonkurser och ersätta det med en ordning som ger samhället bättre insyn i mindre konkurser. Proposition i ämnet skall läggas fram under våren. När det gäller skatter har man under senare tid genom ändrade rutiner och ökad kontroll fått en snabbare och effektivare indrivning än förut. Även andra vägar kan prövas för att komma till rätta med rådande missförhållanden. BI. a. kan man, åtminstone inom vissa branscher, införa en etableringskontroll, så att endast personer som verkligen kan och vill uppfylla sina förpliktelser som företagare tillåts att starta ett företag. En annan åtgärd är att införa någon form av konkurskarantän, dvs. hinder för näringsidkare som har försatts i konkurs att under viss tid efter konkursen starta en ny verksamhet. De här sist berörda frågorna är sedan en tid tillbaka föremål för överväganden inom flera departement, bl.a. inom justitiedepartementet. Dessutom pågår inom industriverket en undersökning om konkursfrekvens m.m. inom den bransch som kanske är av det största intresset i det här sammanhanget, nämligen byggnadsbranschen. Inom något halvår bör det förberedande arbetet i departementen och industriverket ha avancerat så långt att närmare besked kan lämnas om vilka ytterligare vägar som bör prövas för att komma till rätta med de problem som herr Hellström har påtalat.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret på min fråga, vilket ju visar att regeringen på flera områden tagit upp vissa av de problem som jag pekat på i min fråga. Grundproblemet, som är svårast att komma åt, gäller möjligheten för företagare att tillskansa sig samhällets och löntagarnas medel genom att upprepade gånger gå i konkurs och starta nya företag. Eftersom en konkurs i regel bara berör företaget och inte företagaren så finns det möjligheter att ta ut tillgångarna ur företaget, sätta in dem i ett nytt bolag och fortsätta. Jag skall bara ge två korta exempel på hur detta kan gå till. Inom byggbranschen, som är den bransch där frekvensen konkurser av det här slaget varit störst och som också nämns i svaret, finns det ett exempel från Västsverige på en byggmästare som under kortare tid än två år lyckats försätta 16 olika bolag i konkurs och tillskansa sig det allmännas medel på det sättet. Ett exempel från ett annat område gäller städbranschen i Stockholm, där en företagare stämdes till arbetsdomstolen; det gällde ett mål om uteblivna löner till en städerska. Företaget förlorade i domstolen och skulle betala ut skadestånd till städerskan. Men när domen föll fanns inte längre företaget. Det var upplöst, och tillgångarna hade tagits ur det. Men samme företagare fortsatte att driva städningen på samma arbetsplats men nu med annat bolag! Det är viktigt, såsom också sagts i svaret, att man, då man följer upp den statliga utredningen om en ny lagstiftning om förenklad konkurs, tar bort fattigkonkurserna. Den utredning som gjorts här visade på en uppskattad brottsfrekvens när det gäller gäldenärsbrottslighet på mellan 40 och 50 ”; av fattigkonkurserna. En del av problemet kommer man åt på det sättet. Jag tror inte att man kan lösa grundproblemet — att förhindra upprepade konkurser, där företagaren utnyttjar åtskillnaden mellan det personliga ansvaret och företagets — genom etableringskontroll bransch för bransch, något som i och för sig kan vara angeläget av andra skäl. Det här problemet finns i oerhört många branscher. I svaret har byggbranschen anförts som exempel. Ytterligare exempel är textil, beklädnads, fastighets, hotell och restaurang samt transport. Jag kan räkna upp en lång rad andra områden där fenomenet förekommer. Jag tror, och det antyddes också i svaret, att man måste gå in på personens eget ansvar, dvs. rätten att återkomma som företagare efter att man gjort en konkurs. Jag menar att en konkurskarantän eller en längre gående auktorisation måste prövas för att komma åt detta problem.
Herr talman! Det är tydligt att det i princip råder fullständig enighet mellan herr Hellström och mig. De synpunkter jag lämnade i svaret är naturligtvis inte uttömmande. Jag bör kanske i anslutning till herr Hellströms exempel nämna att den här möjligheten att samma person bollar med olika företag och låter det ena bolaget efter det andra gå i konkurs har något beskurits genom de ändringar vi har gjort i aktiebolagslagstiftningen med skärpta krav på aktiekapitalets storlek och inbetalningen av aktiekapitalet. Det bör kanske också påpekas att skattemyndigheterna har sin uppmärksamhet riktad på missförhållandena. Sådana här företagare som går i konkurs upprepade gånger råkar ut för en s.k. svartlistning hos skattemyndigheterna och i fortsättningen kollas deras deklarationer särskilt noga. Herr Hellström och jag är också överens om att de olika åtgärder som har vidtagits hittills inte är tillräckliga utan att vi måste gå vidare. Jag har uttryckt mig med tillbörlig försiktighet när det gäller möjligheterna till konkurskarantän och liknande därför att det är svåra problem och inventeringsoch utredningsverksamheten på området ännu inte är färdig. Men jag tror mig kunna säga att det kommer att bli någonting i den här stilen med konkurskarantän och liknande, kanske kompletterat med andra åtgärder, t.ex. en nedfrysning av karantänen för firmanamn och sådant. När utredningsarbetet är klart får vi återkomma till riksdagen med konkreta förslag.

Herr talman! Handelsministern aktualiserade här ett annat viktigt område när han talade om den bevakning som redan nu sker från skattemyndigheterna av dem som går i konkurs upprepade gånger. Den möjligheten finns ju i dag och kommer att finnas även vid någon form av auktorisation eller konkurskarantän att företagaren skriver över sina bolag på familjen. Även om det nu inte finns formella hinder för företagarna att komma tillbaka, är det i den här branschen rätt vanligt att man låter familjemedlemmar stå för bolagen. Det problemet skulle vi i och för sig inte komma åt genom en konkurskarantän eller, så som jag föreslagit, en auktorisation. Därför måste de åtgärder som vidtas — vilken form dessa än får — på något sätt kopplas till en lagstiftning av det slag som man tänker sig i andra sammanhang för att komma till rätta med skatteflykt, nämligen någon form av generalklausul som tar sikte på syftet, så att det blir möjligt att stoppa de bolag som vid upprepade konkurser bollas mellan man, hustru och barn. Detta är ett ytterligare problem som finns kvar, oberoende av hur man löser den fråga jag har tagit upp. Vilken väg man än går så får man också se till att man genom ett sådant förfarande som auktorisation eller konkurskarantän också stöder de småföretagare som icke har avsett att lura samhället utan som gjort konkurs av andra skäl och behöver stöd med utbildning och konsulthjälp.

Herr talman! Fru Oskarsson har frågat mig om jag anser att regeringens åtgärder när det gäller återbesättning av lediga hemkonsulenttjänster är Regeringens proposition om kommunal konsumentpolitisk verksamhet behandlades av riksdagen våren 1975. Riksdagen beslutade då att rekommendera kommunerna att väsentligt vidga sin medverkan i konsumentpolitiken. En huvuduppgift för den kommunala konsumentpolitiken bör enligt det beslutet vara att lämna enskilda konsumenter råd och vägledning. Bland andra uppgifter kan nämnas mer allmän informationsverksamhet, genom bl.a. utställningar, rapportering av konsumentproblem till centrala myndigheter osv. Beslutet innebär att väsentliga delar av den verksamhet som hemkonsulenterna vid länsstyrelserna hittills har svarat för nu skall föras över på kommunerna. Hemkonsulenternas huvudsakliga arbete har bestått just i rådgivning och allmän information. Hemkonsulenterna har också svarat för ett direkt stöd till de kommuner som börjat en konsumentpolitisk verksamhet. Regeringen framhöll i propositionen att det var mest rationellt att samla den stödjande verksamheten centralt hos konsumentverket. Mot bakgrund av den nya uppgiftsfördelningen föreslog regeringen att hemkonsulenttjänsterna skulle dras in med verkan från den 1 januari 1977. Riksdagen ansåg att det inte fanns underlag för ett beslut om indragning av hemkonsulenttjänsterna. Det pekades därvid särskilt på att endast ett begränsat antal kommuner hade börjat någon verksamhet och att det inte fanns några egentliga garantier för att kommunerna skulle bygga ut den konsumentpolitiska verksamheten på det sätt som regeringen hade förutsatt. Riksdagen kunde dock ansluta sig till den strävan att rationellt fördela de konsumentpolitiska resurserna som regeringens förslag var ett uttryck för. Riksdagen ansåg att den regionala organisationen borde anpassas till utvecklingen på det kommunala planet. Mot bakgrund av detta riksdagsbeslut uppdrog regeringen i juni 1975 åt konsumentverket att utfärda anvisningar för hemkonsulenternas fortsatta arbete. Enligt anvisningarna skall hemkonsulenternas arbete inriktas på att stimulera och stödja kommunal konsumentpolitisk verksamhet. Arbetet skall omfatta information om riksdagens beslut samt medverkan - om kommun så önskar — vid planering och uppbyggnad av verksamhet. Konsumentvägledningen skall inskränka sig till de kommuner som inte har påbörjat någon egen verksamhet. Regeringen hade vidare beslutat att vakanta hemkonsulenttjänster inte får återbesättas utan regeringens medgivande. Anledningen härtill är att regeringen vill ha reella möjligheter att, som riksdagen förutsatt, få till stånd en anpassning av den regionala organisationen till den kommunala verksamhetens utbyggnad. Konsumentverket följer nu fortlöpande utvecklingen på det kommunala området. De uppgifter som verket får in visar att kommunerna nu har ett påtagligt intresse av att engagera sig i det konsumentpolitiska arbetet. Åtskilliga kommuner har fått i gång en verksamhet och andra står på tur. Frågan om = återbesättning av hemkonsulenttjänster måste ses mot den här bakgrunden. I de ärenden som regeringen hittills har prövat har konsumentverket i varje särskilt fall gjort en noggrann bedömning av den kommunala verksamheten i berört län samt en prognos om utvecklingen framöver. Konsumentverket har på grundval av de uppgifter man fått fram funnit att återbesättning i de flesta fall bör ske genom långtidsvikariat på viss tid. Regeringen har delat denna bedömning. Jag finner att de åtgärder som jag nu har redovisat är helt i linje med riksdagens beslut.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min interpellation. Tyvärr kan jag inte säga att jag upplever det speciellt positivt. När riksdagen i maj 1975 diskuterade kommunal konsumentpolitisk verksamhet ägnades mycket intresse åt just den regionala verksamheten. Näringsutskottet var enigt om att denna verksamhet skulle bibehållas. Man betonade i utskottsbetänkandet att den fyller en viktig funktion och att hemkonsulenterna har stora arbetsuppgifter även när den kommunala verksamheten kommer i gång i större omfattning. Det är stor skillnad på olika kommuners möjligheter att starta kommunal konsumentpolitisk verksamhet. Det beror inte på att intresset för verksamheten är litet utan på att kommunerna har svårt att ekonomiskt klara en satsning på detta område. Som jag ser det är det viktigt att man genom den regionala verksamheten kan hjälpa till att utjämna olikheterna inom länen, så att konsumenterna har möjlighet till rådgivning m.m. oavsett var de bor. Som exempel kan jag ta mitt eget län, Kronobergs län, där vi har små kommuner som har svårt att lösa konsumentverksamheten på grund av det ekonomiska läget. För oss är den regionala verksamheten viktig, och jag är övertygad om att det finns sådana kommuner inom varje län. Det är därför olyckligt om man genom en förändring av den regionala verksamheten försämrat möjligheterna för konsumenterna att få hjälp. I riksdagens beslut i maj 1975 sägs, som handelsministern har påpekat, att regeringen bör följa utvecklingen på det lokala och regionala planet och lägga fram förslag till sådana organisatoriska förändringar som föranleds härav. Diskussionen i både utskottet och riksdagen präglades av att den anpassning av verksamheten som man fann angelägen inte skulle innebära en indragning av tjänsterna utan en anpassning av arbetsuppgifterna i takt med att den kommunala konsumentverksamheten förstärktes. Utbyggnaden av denna måste ju innebära ett ökat krav på den regionala verksamheten, bl.a. när det gäller rådgivning i större frågor, utbildning och fortbildningsverksamhet. Även när det gäller samverkan mellan olika länsorgan har hemkonsulenterna en viktig funktion. När riksdagen fattade beslutet i fjol var det efter en debatt som klart gav uttryck för denna inställning. I handelsministerns svar ser jag en annan inriktning, nämligen den att man arbetar för en förändring av den regionala verksamheten med sikte på en indragning. Jag vill fråga handelsministern om denna min tolkning av svaret är riktig. Regeringens beslut att länsstyrelserna inte får utannonsera och tillsätta tjänsterna utan regeringens medgivande har inneburit dels en fördröjning av tillsättningen, dels att man genom att få tillstånd till återbesättning under endast kort tid inte haft möjlighet att tillsätta tjänsterna med kvalificerade personer. Ett av de län som just nu har en hemkonsulenttjänst vakant, nämligen Kalmar län, har ju fått tillstånd att hålla tjänsten besatt till den 1 januari 1977. Det måste vara en omöjlighet att intressera någon kvalificerad att söka under sådana förutsättningar. I ett annat län som har motsvarande problem, Norrbottens län, gäller tillståndet endast sex månader. Det är ju omöjligt att bedriva en verksamhet av denna typ om man inte får arbeta mer än sex månader. Det tar en viss tid att komma in i en sådan verksamhet. Som jag ser det så urholkar man genom detta förfaringssätt den regionala verksamheten i de län där man av olika anledningar får tjänster lediga. Det var enligt mitt sätt att se inte riksdagens mening när beslutet togs. Jag vet också att många delar denna uppfattning. I svaret sägs vidare att konsumentverket noga bedömt hur den kommunala verksamheten utvecklats i berörda län. Är den väl utbyggd i Kalmar och Norrbottens län? Enligt uppgift har man i Kalmar en tjänst som konsumentsekreterare och har också enligt uppgifter som jag har fått vissa planer på att skapa en större region för den tjänsten. Om dessa planer förverkligas, skulle den med undantag för Ölandsregionen omfatta nästan hela den nuvarande regionala verksamhetens område. En sådan effekt anser jag inte att beslutet om den kommunala verksamheten var ägnat att få. Det måste väl vara viktigt att låta den regionala verksamheten fortsätta och då med en fast tjänst. I Norrbotten, som omfattar fjorton kommuner, har man en heltidstjänst i Luleå, beslut om en halvtidstjänst i Gällivare fr.o.m. den 1 januari 1976 — den är dock inte tillsatt — samt beslut om en konsumentnämnd, men inte om någon tjänst, i Kiruna. I tre kommuner har man personal som samtidigt har andra uppgifter. Även inom detta län har, som jag ser det, fortfarande hemkonsulenterna en stor uppgift och arbetsbörda. Herr talman! Från handelsministerns och regeringens sida ser man, om jag har tolkat svaret på min interpellation rätt, annorlunda på den regionala konsumentpolitiska verksamheten än jag och även många övriga, inte bara inom centerpartiet utan även inom andra partier, gör. Jag är tacksam om handelsministern vill klargöra detta ytterligare och särskilt om svaret kan ges en mer positiv inriktning.

Herr talman! Jag lyssnade noga på fru Oskarssons argumentation för den regionala verksamheten och för att man skall nybesätta ledigblivna hemkonsulenttjänster med ordinarie innehavare. Det är ett argument som onekligen har en viss tyngd i detta sammanhang. Fru Oskarsson påpekar att om man vakanssätter en hemkonsulenttjänst och försöker återbesätta den bara med långtidsvikariat, är det väldigt stor risk att man inte får lika kvalificerade sökande som man annars skulle ha utsikter till. Det förefaller vara litet svårt att helt gå förbi det argumentet. Den risken finns nog. Men då vill jag peka på att detta är en typ av övergångsproblem som inte kan vara unika för hemkonsulentverksamheten och som man tyvärr aldrig kan hitta någon fullgod lösning på.

Riksdagens ställningstagande i detta ämne kan jag belysa genom att citera direkt ur näringsutskottets betänkande 1975:26: ”I takt med utvecklingen på det kommunala planet bör enligt utskottets mening en anpassning av den regionala organisationen komma till stånd.

I län där man har fått i gång en kommunal verksamhet och där man har förhoppningar om att den skall bli tämligen heltäckande inom länet förbereder vi oss för en avveckling av hemkonsulenttjänsterna — och detta genom att vakanssätta dem och genom att bara tillsätta dem med långtidsvikariat. När det gäller de två nämnda exemplen, Kalmar och Norrbotten, har man just i vissa kommuner fått i gång en lokal konsumentpolitisk aktivitet. I själva Kalmar kommun finns t.ex. en tjänst som hemkonsulent, och det föreligger även förslag om att starta lokal konsumentpolitisk aktivitet i ytterligare sex kommuner. Regeringen har i det läget beslutat vakanssätta och återbesätta med vikarier den ena av länets två hemkonsulenttjänster — den andra tjänsten är alltså kvar på samma bas som tidigare. Precis densamma har manövern varit i Norrbotten, som har två hemkonsulenttjänster, varav den ena vakantsatts och återbesatts med långtidsvikarie. Detta har skett mot bakgrund av att det i Norrbotten numera förekommer en glädjande stor konsumentpolitisk aktivitet. Luleå, Piteå, Arjeplog och Kiruna har redan sådan kommunal verksamhet, vilken täcker mer än 50 26 av länets invånare. Om jag i det här sammanhanget skall nämna något om utvecklingen istort vill jag bara säga att jag tycker det är glädjande att kunna konstatera att antalet konsumentnämnder raskt har ökat. Vi räknar med att det under 1976, dvs. under innevarande år, kommer i gång kommunal konsumentpolitisk verksamhet på så många håll i landet att mer än hälften av Sveriges befolkning kan få möjlighet till denna kommunala rådgivning.
Herr talman! Det är klart att handelsministern och jag har olika synsätt på hur man skall tolka beslutet i riksdagen om kommunal konsumentpolitisk verksamhet. Handelsministern läste ur näringsutskottets betänkande upp ett citat om den regionala verksamheten, där det mycket riktigt står att man skall anpassa den till den takt med vilken den kommunala konsumentpolitiska verksamheten utvecklas. Men som det uttrycktes i debatten här i riksdagen och vid diskussionerna i näringsutskottet ansågs att det inte behöver innebära att den regionala verksamheten skall dras in, utan att denna verksamhet i fortsättningen bör utformas så att den passar den kommunala verksamheten. Om man läser vidare i näringsutskottets betänkande finner man att där också står att regeringen fortlöpande bör följa utvecklingen på det lokala och regionala planet och lägga fram förslag till sådana organisatoriska förändringar som föranleds härav. Därför menar jag att om man på det här sättet förändrar förutsättningen för hemkonsulenttjänsterna innan man kommer med förslag till organisatoriska förändringar, innebär det att man rycker undan grunden för eller urholkar den verksamheten. Handelsministern höll ju med mig om att det är svårt att återbesätta tjänsterna med långtidsvikariat och att det uppstår problem i samband med det. Jag är emellertid övertygad om att det i dessa län kommer att behövas sådana tjänster även i fortsättningen. I mitt första inlägg nämnde jag hur det är i Norrbottens län enligt de uppgifter som jag har fått, men de upplysningarna stämmer inte riktigt med de uppgifter som handelsministern har lämnat. Vi vet att det är ett stort län och att de som bedriver den regionala konsumentpolitiska verksamheten där starkt understryker att det kommer att finnas arbetsuppgifter för dem även i fortsättningen. Inriktningen att vi bör behålla den regionala konsumentpolitiska verksamheten fick ju stöd i utskottet. Man instämde i huvudsak i yrkandena i de åtta motioner som hade framlagts i ärendet — motioner från alla partier i riksdagen. Dessa stöddes också av samtliga partier senare i debatten i kammaren. Handelsministern säger att man nu har fått i gång kommunal verksamhet i Kalmar i större utsträckning. Om jag är riktigt underrättad föreligger det där förslag om att en och samma person skall sköta kon sumentrådgivningen i flera kommuner i Kalmar län. Men med ett sådant större arbetsområde har man övertagit den uppgift som den regionala verksamheten har i dag. Meningen med den kommunala verksamheten är ju ändå att den skall fylla funktionen inom kommunen. Jag har fått uppgifter från Kalmar om att konsumentsekreteraren där skulle serva kommunerna en dag i månaden, och det är inte speciellt mycket. Vi ser, som sagt, olika på den här tolkningen. Det finns väl anledning för oss från vårt håll att bevaka frågorna och återkomma med förslag som kan ge en mera bestämd viljeinriktning.
Herr talman! Bara helt kort till fru Oskarsson: När det gäller tolkningen av riksdagsbeslutet fattar jag fru Oskarsson så, att ni menar att riksdagens beslut innebar att man visserligen skall flytta över hemkonsulenternas nuvarande verksamhet dels på kommunerna, dels på konsumentverket = information och rådgivning på kommunerna och den samordnande och stödjande verksamheten på konsumentverket —- men att man likväl skall behålla hemkonsulenterna och anpassa deras uppgifter. Det är för mig en ny och något uppseendeväckande tolkning. Vad jag har trott mig kunna inläsa i riksdagens beslut är att man i princip var totalt ense med regeringen om att den regionala verksamheten på längre sikt skall avskaffas därför att uppgiften skall övertas dels av kommunala lokala organ, dels av konsumentverket. Riksdagen var emellertid angelägen om att understryka att man inte fick avskaffa de regionala tjänsterna innan man hade fått någonting annat på plats i stället, nämligen den lokala konsumentpolitiska verksamheten. De intentionerna har vi försökt vara trogna emot. Som man kan se av de två här omdiskuterade exemplen finns det inte något fall där vi har totalt slopat eller velat slopa hemkonsulenttjänsterna än så länge. I två fall har vi alltså dragit in en av två tjänster i resp. län och återbesatt dem med långtidsvikarier. Det är allt.
Herr talman! När riksdagen debatterade den här frågan i våras uttalades det klart från samtliga partier — och det gick riksdagen till beslut på sedan —-att man var angelägen om att behålla den regionala verksamheten. Jag har läst igenom protokollet från den debatten, och av det framgår att man underströk att det finns uppgifter för den regionala verksamheten också i fortsättningen, även sedan den kommunala har byggts ut i större omfattning. Det gäller t.ex. frågor om samverkan mellan olika länsorgan, frågor om den yttre miljön, där hemkonsulenterna kan ha en speciell uppgift, och frågor om den inre miljön. Vidare gäller det sambandet mellan kommunerna och konsumentverket, där man också ansåg att den regionala verksamheten har en viktig funktion att fylla.

Herr talman! Herr Hellström har i en interpellation frågat mig, om jag är beredd att ta initiativ till ett utvecklingsarbete för framtida kollektiva transportsystem. Innan jag går närmare in på det mera långsiktiga forskningsoch utvecklingsarbetet inom kollektivtrafiken skall jag kort beröra det arbete som pågår för att förbättra kollektivtrafiken på kort och medellång sikt. Kollektivtrafikutredningen - som för ett halvår sedan lämnade sitt betänkande — har undersökt möjligheterna att på olika sätt förbättra de nuvarande kollektivtrafiksystemen. Utredningen har därvid utgått från de krav som olika trafikanter ställer på trafiksystemen. Dessa krav har vägts mot samhällets mål och resurser i fråga om kollektivtrafiken. Utredningen har i enlighet med direktiven utgått från den teknik som f. n. används och som under den närmaste tioårsperioden bedöms komma till användning. Redan med hjälp av denna teknik finns — enligt utredningen — goda möjligheter att utveckla kollektivtrafiksystem i syfte att nå förbättringar i fråga om bekvämlighet, restider, resmöjligheter, trafiksäkerhet, trafikmiljö etc. Utredningen framhåller även vikten av forskning inom trafikområdet. HAKO-utredningen har i sitt betänkande, Handikappanpassad kollektivtrafik, övervägt olika åtgärder för att anpassa den kollektiva trafikapparaten till de handikappades behov. Utredningen har därvid i ett ramprogram föreslagit åtgärder som på olika lång sikt kan bli genomförda inom ramen för ett utvecklingsarbete som omfattar hela kollektivtrafiken. I sammanhanget vill jag också nämna den forskningsstödjande och forskningsinitierande verksamhet som transportforskningsdelegationen bedriver och inom vilken kollektivtrafikforskningen har hög prioritet.

Dit hör bl.a. trafiksäkerhetsforskningen och viss forskning om säkerhet hos fordonskomponenter. Jag vill här också nämna den perspektivplanering som påbörjats inom TFD. Med hjälp av expertis från det näringsgeografiska området, framtidsforskningen och den tekniska forskningen avser man här ta fram underlag för att bedöma den mer långsiktiga forskningsoch utvecklingsinriktningen beträffande transportsystem. Samtidigt kommer bl.a. framtida miljökrav att systematiseras. I slutfasen på detta arbete kommer behov av och krav på teknisk utveckling att belysas. Styrelsen för teknisk utveckling, STU, stöder bl.a. viss transportteknisk forskning. F.n. väntas slutrapport från tre olika projekt, varav två avser större tätorters bussystem och ett förprojektering av en tätortsbuss. Nyligen har STU tillsammans med Storstockholms lokaltrafik, Stansaab och AB Almex påbörjat ett projekt som avser utveckling och prov av elektroniskt trafikledningssystem för bussar. Projektet, som är kostnadsberäknat till drygt 7 milj.kr. och löper över tre budgetår, syftar till att höja regulariteten och resursutnyttjandet i trafiksystemet. Inom handikappområdet pågår forskning som bl.a. rör färdtjänst, rullstolar i kollektiva trafikmedel och lyftningsanordningar för rullstolar. STU följer också noggrant det mycket omfattande tekniska utvecklingsarbete som pågår i de stora industriländerna, främst Frankrike, Tyskland och USA. För det mer långsiktiga, systeminriktade utredningsarbetet bör man formulera framtida krav på trafiksystemet med utgångspunkt i studier av resbehov, resstandard, miljö och säkerhet. Förutsättningen för ett framgångsrikt utvecklingsarbete i fråga om de kollektiva trafiksystemen är att detta arbete sker med hänsyn till människans och samhällets önskningar och resurser. På initiativ av Nordiska ministerrådet bedrivs med dessa utgångspunkter sedan år 1973 ett projekt med syfte att utreda möjliga framtida system för persontransporter, främst kollektivtransporter, i nordiska tätorter. Som bakgrund till projektet, benämnt Nordkolt, anges att svårigheterna att — särskilt i större tätorter — bygga ut en transportapparat till övervägande del baserad på bilburna transporter har aktualiserat behovet av att förbättra de kollektiva transporterna. I programförklaringen sägs vidare att åtgärder på längre sikt kan innebära utveckling av nya kollektivtrafiksystem som ger möjligheter till såväl ökad rörlighet för kollektivtrafikanterna som ökad trafiksäkerhet och förbättrad miljö. Avsikten med det pågående arbetet inom Nordkolt är att ge en samlad översikt över bl.a. den tekniska utvecklingen samt att utarbeta metoder för bedömning av framtida transportsystem i tätorter och formulera alternativa lösningar för framtida utveckling av transportsystem. Inom projektet planerade modellstudier i nordiska tätorter inleds under första halvåret 1976 och väntas pågå under ca ett år. Som framgått av min redovisning bedrivs ett omfattande utvecklingsoch utredningsarbete med syfte att förbättra betingelserna för kollektivtrafiken. En utveckling mot förbättrad kollektivtrafikteknik är självfallet viktig. De tekniska förutsättningarna måste dock ständigt vägas mot de möjligheter som trafikanterna har att använda sig av nya tekniker. Jag vill avslutningsvis betona att de avancerade studier som pågår inom teknikområdet i fråga om fordonskomponenter, databaserade styr system och trafikregleringssystem kan bidra till en successiv utveckling av de kollektiva trafiksystemen i den riktning som både jag och interpellanten önskar.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

Utmärkande för utvecklingsarbetet när det gäller nya kollektivtrafikmedel — alltså inte bil eller buss utan transportmedel som är tänkta att kunna ersätta såväl bilar som bussar — är att det varit mycket splittrat. Det finns rader av prototyper och provbanor för t.ex. datorstyrda eldrivna minibussar som går på luftspår, och det finns alla tänkbara typer av tekniska modeller. En del av prototyperna har provats ut i stadsdelar i olika länder, t.ex. i USA, och man har i regel funnit att det blivit mycket dyrt. Såvitt jag förstår har man därför saktat av takten i utvecklingsarbetet. Och det är inte så konstigt att det blivit dyrt, för vad man gjort är att man tagit ut ett bostadsområde i en stad och satt in ett avancerat tekniskt färdmedel som då skall finnas samtidigt som andra färdmedel opererar och alltså skall konkurrera med bilar och övriga traditionella kommunikationsmedel inom en liten del av en stad. Det är givet att moderna kvalificerade transportmedel under sådana förhållanden kommer att drivas till mycket, höga kostnader. Men man har i regel inte, såvitt jag kan förstå, vid de här försöken i USA, Frankrike, Tyskland och andra länder startat i den andra änden och försökt se vilka behov man vill täcka för en hel storstad och hur man kan bygga upp ett heltäckande system för att på det sättet få ned kostnaderna. Ett sådant system, som man alltså ganska litet ägnat sig åt att arbeta ut, måste fylla målsättningen att alla samhällsgrupper skall ha möjlighet att tillämpa systemet — äldre människor, barnfamiljer och handikappade. Det skall vara flexibelt och anpassningsbart till många behov. Det skall ge möjlighet — i varje fall i mycket stor utsträckning = till direkttransport mellan start och mål; transporthastigheten bör av effektivitetsskäl vara relativt hög. Systemet måste vidare vara utformat så att det inte är miljöförstörande — det skall vara fritt från hälsofarliga gaser, buller och andra miljöfaror. Slutligen måste det självfallet vara ett system som utvecklas med mycket hög trafiksäkerhet, och det måste kunna tillämpas till rimliga kostnader. I den änden har man emellertid, som sagt, inte startat arbetet — såvitt jag förstår — i de länder där man utvecklat de här enstaka provbanorna och vagntyperna med datorstyrning och funnit att det hela blev ganska dyrt. Jag tror för min del att Sverige har goda förutsättningar inte bara att följa utvecklingsarbetet utan också att efter hand bli föregångare på området. Det är av två skäl. För det första har vi redan nu mycket höga ambitioner över huvud taget i samhällsarbetet. Vi har högre ambitioner än de flesta länder i fråga om kollektivtrafiken. Jämför man den svenska kollektivtrafiken i dag med andra länders finner man att Sverige har högre standard än de flesta andra länder. Det finns en efterfrågan i det svenska samhället på avancerade och bra kommunikationsmedel som skall kunna användas av alla samhällsgrupper. Detta är naturligtvis den första förutsättningen för att ett effektivt utvecklingsarbete skall kunna komma till stånd. För det andra har vi här i Sverige, med den specialisering som finns i vår tekniskt avancerade industri, forskningsresurser av just den typ som krävs för systemutveckling. Vi har avancerade forskningsresurser på elektronikoch dataområdena och när det gäller vagnskonstruktion — vi har ju en transportmedelsindustri här i landet — och på vissa andra näraliggande områden. Förutom inom den vanliga transportmedelsindustrin finns resurserna också inom försvarsindustrin. Vi har som sagt forskningsresurserna, och på många håll i landet synes man också vid bedömningen av den tekniska utvecklingen vara överens om att den svenska industrin behöver utvecklingsprojekt som ställer mycket hårda programkrav. Det är givet att en utveckling av framtida kollektivtransportsystem, som inte baseras på dagens teknik, kommer att ställa mycket hårda krav som vår industri kanske har svårt att uppfylla. Men man är överens om att sådana hårda programkrav är nödvändiga vid den typ av kvalificerad exportindustri som Sverige har. Jag kan här erinra om den diskussion som fördes för ett par år sedan från en utgångspunkt som styrelsen för teknisk utveckling hade, när man där bedömde vad som skulle ske eftér Viggenprojektets framtida avveckling. Man menade då att just för att hålla den tekniska utvecklingsnivån uppe — såsom i dag sker i vår försvarsindustri i samband med Viggenprojektet — skulle man i framtiden gå in för att framställa en svensk rymdsatellit. Därigenom skulle vi ställa industrin inför samma hårda programkrav. Nu har ju diskussionen om en svensk satellit inte förts vidare, och det är kanske lika bra. För min del tror jag att utvecklingen på kollektivtrafikområdet kan ställa lika hårda programkrav på ungefär samma typ av tekniskt kvalificerad industri som fallet skulle ha blivit med en satellitindustri. På satellitområdet skulle vi oundvikligen ha blivit mycket marginella vid sidan av stormakterna och de länder som redan nu har ett know how. Men på transportmedelsområdet, där relativt litet har gjorts ute i världen, skulle vi efter hand kunna bli inte bara marginella utan när det gäller vissa delar — Sverige skulle självfallet aldrig kunna täcka in hela skalan — skulle vi sannolikt kunna bli föregångare. Det skulle då inte bara ge oss möjligheter att täcka våra egna behov utan också förhoppningsvis tillföra oss en framtida export. Jag tror för min del att de stora länderna runt omkring oss efter hand kommer att tvingas att tackla den kris i transportsystemen som de nu upplever. Sedan jag framställde min interpellation i höstas har denna fråga i viss mån fått förnyad aktualitet genom den utredning som lades fram i december rörande försvarets industriella problem. Diskussionen om den utredningen ledde också fram till att man pekade på frågan vad som skulle ske med de forskningsresurser som nu är bundna i t.ex. Viggenprojektet, när det avslutas. Där menar jag, att har man den målsättningen att nå fram till tekniska lösningar, som i sin tur skall leda till industriell produktion på detta område, så måste man gå ett steg längre än till de i och för sig värdefulla forskningsinsatser som nu görs. Det krävs att man koncentrerar och från statens sida leder ett utvecklingsarbete, där man griper tag i många olika trådändar. Vi har i dag många producenter på transportsidan — i försvarsindustrin, i den statliga forskningen osv. —- där man måste ställa upp målet att vi i första hand bör ägna oss åt det som andra länder inte ägnar sig åt, nämligen själva systemutvecklingen. Det är den saken som har försummats i USA, Frankrike och andra länder. Och då menar jag att systemkraven bör vara ungefär sådana som jag angav i en motion i denna fråga för några år sedan. Den första fasen är att man lägger ut en beställning till forskarna och preciserar vilka krav som skall ställas på framtida transportmedel för att servicen skall tillgodoses för alla samhällsgrupper och för att miljösynpunkterna skall kunna beaktas i storstäder och andra tätbebyggda områden. Nästa fas i utvecklingsarbetet måste bli att av företagare och forskare beställa analyser som syftar till att utreda förutsättningarna att tekniskt åstadkomma system som uppfyller de kriterier som specificerats i den första fasen. Därefter har man möjlighet att överblicka kostnaderna och kan se vad som är orimligt från kostnadssynpunkt och på vilka områden det med hänsyn till de ekonomiska resurserna är rimligt att gå vidare. På det stadiet bör, menar jag, statsmakterna fatta beslut om en prioritering av en kollektivtransportutveckling på de grundvalar som utredningen angivit; man får sedan anpassa kraven på systemet till de praktiska förutsättningarna och göra modifieringar. Nästa fas bör sedan bli en beställningsfas, där man beställer utvecklingsarbetet för att lösa de många tekniska problem som kommer att bli aktuella vid genomförandet. Det gäller sådant som transportbandssystem, vagnprestanda, säkerhetskrav, underhållsproblematik, datasys tem, centrala och lokala styrsystem, produktionstekniska frågor och mycket annat. Jag tror att det är viktigt att statsmakterna initierar den här typen av utvecklingsarbete. Jag tror att det dels kommer att kunna innebära att vi i Sverige skall kunna lösa de sociala problem som vi genom trafiken i dag upplever, framför allt i våra storstäder, dels kommer att kunna leda till att den svenska exportindustrin kan fortsätta att hålla en hög teknologisk nivå, vilket är nödvändigt. Jag har slutligen förhoppningen att det här arbetet skall kunna leda fram inte bara till att vi kan täcka egna behov utan också till att vi i Sverige kan utnyttja våra sociala lösningar här hemma till en teknisk produktion som leder till export.

Herr talman! Jag är mycket intresserad av de frågor som herr Hellström tagit upp i sin interpellation, dels därför att jag i många år har skrivit motioner i dessa frågor, dels därför att jag har varit med i utredningen om kollektivtrafik i tätort. Låt mig börja med den utredningen. Utredningen skulle, som både interpellanten och statsrådet har sagt, begränsa sig till transportmedel enligt den teknik som nu finns eller som kan väntas komma i praktisk användning under den närmaste tioårsperioden. Utredningen har sagt — det har även statsrådet anfört — att det redan med hjälp av den tekniken finns goda möjligheter att utveckla kollektivtrafiksystem i syfte att nå förbättringar i fråga om bekvämlighet, restid, resmöjlighet, trafiksäkerhet, trafikmiljö etc. Innan jag går in på de frågor som mera direkt berörs i herr Hellströms interpellation vill jag nämna två saker inom den nuvarande tekniken som jag tror kommer att betyda mycket när det gäller kollektivtrafiken i tätorterna. Den första är direktbussar. Man har i Göteborg gjort mycket framgångsrika försök med att sätta in bussar med direkttrafik, utan uppehåll, mellan bostadsområden och industriområdena. Det har visat sig att dessa direktbussar i många fall blivit ett alternativ till användning av privatbil. Den andra är den s.k. anropsstyrda trafiken, som går under benämningen telebuss, taxibuss osv., och som är särskilt lämplig i områden där man inte kan räkna med att ha möjlighet till en reguljär trafik med täta förbindelser. Kollektivtrafikutredningen har sagt att man tycker att försök bör göras med sådan anropsstyrd trafik. Man säger: ”I den mån medel för forskning och utveckling inte är tillgängliga för utvecklingsarbete och provdrift av trafikledningssystem m.m. för anropsstyrd trafik, förordar KOLT statligt ekonomiskt stöd.” Jag skulle gärna vilja passa på detta tillfälle att lägga kommunikationsministern på hjärtat att ta upp den frågan när regeringen nu kommer att ta ställning till utredningens förslag efter remissbehandling. Trafikutskottet kommer vid ett besök i Linköping nästa vecka att ta del av erfarenheter av en försöksverksamhet på detta område där. Vi följer utvecklingen också i andra områden. Jag tror att det är mycket viktigt att statsmakterna verkligen stimulerar försök i den riktningen. Detta är så mycket mer motiverat som människor i ökad utsträckning vill bo i egnahem. Om man får en mer utbredd bebyggelse blir det naturligtvis svårare att lösa trafikproblemen med användande av traditionella busslinjer. En del människor vill tillgripa den hästkuren att vi för att få acceptabla trafikförhållanden skall stoppa utvecklingen i riktning mot mera egnahemsbyggande. Jag tror inte att det är den vägen vi skall gå, vi skall se mänskligare på dessa problem och se till det när områden med egnahem byggs, redan från början planeras för en trafikförsörjning. Då måste vi också överväga sådana trafiksystem som den anropsstyrda trafiken representerar. Utredningen har också sagt att man bör följa mera långsiktiga utvecklingsprojekt, t.ex. automatiskt styrda trafikmedel. Därmed är vi inne på de system som herr Hellström har talat om. Utredningen understryker att det är av stor betydelse att resurser ställs till förfogande för forskning på detta område och på andra områden. Nu är denna tanke, som herr Hellström också antyder, inte på något sätt ny. Frågan har behandlats åtskilliga gånger i riksdagen, och där har framförts argument av samma typ som de argument som interpellanten här har anfört. År 1974, då denna fråga behandlades mera ingående i riksdagens trafikutskott, sade ett enigt utskott bl.a. följande: ”I flera länder pågår f. n. ett intensivt arbete med att utveckla kollektiva transportsystem. Risk synes föreligga att den svenska tillverkningsindustrin här kan komma på efterkälken.

Detta kan exempelvis ske genom att bilda ett utvecklingsbolag av det slag som motionärerna föreslår eller genom en stiftelse eller nämnd som får erforderliga resurser. I de skilda alternativen synes förutom statliga organ också böra ingå de kommuner och industrier som vill delta i arbetet.” Man förutsatte alltså att Kungl. Maj:t ytterligare skulle överväga detta spörsmål. Jag tycker att det är viktigt. Detta är, som interpellanten framhåller, en så omfattande fråga att en enstaka forskare, en enstaka kommun eller en enstaka industri inte förmår att ta upp den. Göteborgs kommun lade ner ungefär 1 milj.kr. på en utredning om ett spårtaxesystem, alltså ett system efter den teknik som herr Hellström bl.a. har pekat på, men kunde inte få någon ersättning eller något bidrag från de statliga myndigheterna. Det var ett pionjärarbete. Sådant utvecklingsarbete pågår också på andra håll. Men problemen är mycket stora; i USA har det visat sig att tekniken är mer svårbemästrad än man trodde att den skulle vara, och därför har flera projekt som verkat lovande fördröjts — inte ens den mest utvecklade dator kunde lösa problemen med de stora krav som ställdes. Men den omständigheten att detta arbete är svårt och omfattande får inte innebära att vi ger upp och säger att detta är för svårt. Ingenting bör vara för svårt för vårt land när det gäller att lösa tekniska problem; vi har visat oss vara framgångsrika på den punkten. Därför skulle jag i det här sammanhanget vilja uttrycka den mycket starka förhoppningen att regeringen i enlighet med trafikutskottets enhälliga skrivning från 1974 verkligen prövar former för att samordna och vidareutveckla arbetet på det här området.
Herr talman! Jag delar herr Hellströms uppfattning, i vilken också herr Sven Gustafson i Göteborg instämde, att det trots allt vad som skett och sker finns mycket att göra för utvecklingen av trafiksystem i första hand för att förbättra kollektivtrafiken. Det är säkerligen också riktigt att vi, trots att vi är ett litet land, ändå har resurser att sätta in på detta område om vi bestämmer oss för det, lika väl som vi haft det på en rad andra tekniskt avancerade områden. I mitt interpellationssvar nämnde jag några projekt som stöds av transportforskningsdelegationen. Innan jag avslutar med några mer principiella synpunkter på det som sagts av herr Hellström och herr Gustafson skall jag säga några ord ytterligare om dessa projekt. Man håller alltså inom transportforskningsdelagationen bl.a. på med ett projekt som kallats Studier av samband mellan bebyggelsestruktur och kollektivtrafiksystem. Projektet syftar till att ge underlag för anvisningar när det gäller omoch nyplanering av kollektivtrafiksystem inom större och medelstora tätorter. Den studien baseras på analyser av förflyttningstiders och kostnaders samband med bebyggelsestruktur och kollektivtrafiksystem. Ett annat projekt som är i full gång har man kallat Arbetstider och kollektivtrafik. I en första etapp avser man att analysera arbetstidernas inverkan på trafikefterfrågans storlek och variationer, bl.a. med hänsyn till arbetsplatsernas läge och trafiksystemets linjestruktur. I förlängningen av detta skall man självfallet undersöka om man kan ange lämpliga arbetstider ur kollektivtrafikens synpunkt. Ytterligare ett projekt har till syfte att utveckla modeller för att bestämma lämpligaste linjesträckning och tidsplanering av bussar, s.k. efterfrågestyrda bussar, en fråga som herr Gustafson alldeles nyss tangerade i sitt inlägg. Det projekt som man kallar Samhällsplanering med hänsyn till kollektivtrafik syftar till att utveckla en standardbeskrivningsmodell för kollektivtrafiken i tätorter och på landsbygd. Man skall också försöka beräkna kostnaderna för kollektivtrafiken. Det finns även en del andra projekt. Det gemensamma för de projekt jag nu nämnt är att inget av dem egentligen rör den rent tekniska sidan av de kollektiva trafiksystemen. Syftet med herr Hellströms interpellation var väl i huvudsak att få till stånd en diskussion om hur man bättre skall kunna ta tekniken till hjälp för att komma åt nyttigheterna. Med hänsyn till de många faktorer av ekonomisk, social och fysisk natur som är av avgörande betydelse för utvecklingen av kollektivtrafiksystem anser jag emellertid att de projekt jag hittills talat om indirekt kan ge ett underlag för en diskussion om tekniken. För den forskningsstödjande verksamheten när det gäller transporttekniska spörsmål ansvarar styrelsen för teknisk utveckling. I mitt interpellationssvar nämnde jag även några projekt inom det mer renodlade transporttekniska området. Två av de projekten, nämligen de som avser större tätorters bussystem och som delvis griper in i varandra, har syftat till att förbättra befintliga bussystem. Man har bl.a. utvecklat system för automatisk styrning av bussar vid speciellt utformade hållplatser, en möjlighet som antyddes här i debatten alldeles nyss. Vidare har man utvecklat en kombinerad gasoch bromspedal som möjliggör mjukare starter och stopp i trafiken. STU stöder också ett projekt kallat Elektroniskt trafikledningssystem för bussar. I det projektet deltar bl.a. Stansaab, som gör det kompletta datorsystemet, inkl. all programoch manöverbordsutrustning. Vid utvecklingen av det systemet har Stansaab kunnat utnyttja bl.a. de erfarenheter och kunskaper som tidigare byggts upp genom arbete med stridsledningssystem inom försvarssektorn, som herr Hellström i sin interpellation också har diskuterat. Detta kan ses som ett exempel på överföring av kunskaper från ett område till ett annat i den riktning som anges som önskvärd bl.. i interpellationen av herr Hellström. Med all respekt för vad vi skall göra och gör måste man i detta sammanhang starkt betona de speciella omständigheter som måste föreligga för sådana överföringar av specifikt teknologiskt kunnande, exempelvis inom försvarsindustrin, till ett annat område. Den försvarsutredning som arbetar f. n. undersöker sådana här komplicerade frågeställningar, och först när resultatet av de undersökningarna finns att tillgå har vi ett bättre underlag för bedömning av just möjligheterna till ett civilt utnyttjande av den teknologiska bas som finns inom försvarsindustrin. Men det viktiga är inte att sitta och vänta på detta underlag utan att vi vet att det kommer ett sådant, så att vi när det finns tillgängligt kan försöka applicera det inom exempelvis kollektivtrafikområdet. Jag tror som herr Hellström att Sverige inom vissa delar av det trafiktekniska området kan bli föregångare om vi önskar det. Det kan vi bli, men vi kan naturligtvis inte göra allt, och jag tror inte att det är någon som vill eller menar det. Vi har som bekant gett oss in i ett internationellt forskningssamarbete om trafiksäkerhet, där vi tillsammans med en rad andra länder har delat på bekymren och problemen och där Sverige tagit sin del av utveck lingsarbetet för att förbättra säkerheten på fordonen.

Jag tror således att det inte föreligger några som helst vare sig principiella eller praktiska skiljaktigheter i bedömningarna mellan herr Hellström och mig lika litet som mellan herr Sven Gustafson i Göteborg och oss två när det gäller behovet av en vidareutveckling. Vad som kan vara viktigt och som kanske dessutom är riktigt är att vi från tid till annan tittar över vad det är vi håller på med för att — som jag tror att herr Gustafson i Göteborg nämnde — få en möjlighet till kollationering av det faktiska läget. Jag har räknat upp en rad projekt inte för att visa hur duktiga vi är på en massa olika områden utan närmast för att visa att det pågår undersökningar som var och en kan vara av värde och göra sin nytta när de är färdiga. Men jag tror att det är riktigt att vi inom ett så här komplicerat område av och till kollationerar det faktiska läget totalt sett för att se vad som är möjligt att samordna. Där anser jag att transportforskningsdelegationen — med all respekt för att den naturligtvis inte heller kan göra några underverk under sina första verksamhetsår — kan och bör vara den samordnande instansen på den statliga sidan när det gäller att både fördela och utvärdera forskningsprojekt inom detta område. Detta medför emellertid inte att arbeten av den typ herr Gustafson i Göteborg nämnde med något specialsystem och andra ting som herr Hellström nämnde och som har utförts av andra intressenter förlorar i värde på något vis.

Jag tror således att vi i vårt land fortsättningsvis bör försöka systematisera det här arbetet i den utsträckning som är möjlig. Jag tror inte heller att det i den delen råder några delade meningar oss emellan.

Herr talman! Jag skall bara ge ett exempel på hur nära kopplad försvarsindustrin och utvecklingen av kollektiva transportmedel kan bli i praktiken. I en amerikansk stad hade tekniker och forskare arbetat på att få fram ett robotsystem eller ett jaktflygplan — jag kan inte säkert säga vilket det var. Resultatet av den forskningen hade man utnyttjat för att bygga upp ett datorstyrt kollektivtrafiksystem, som alltså var baserat på elektronik och datorteknik. Det visade sig att systemet som byggdes upp i staden fick stora svårigheter. Systemet fick en kolossal massa interferenser, dvs. störningar. Man hade lagt ut ett avancerat datasystem i det här transportmedlet i bostadsområden med allt vad där finns av telefoner, radiosändningar, TV-sändningar och över huvud taget hela storstadens störningsmekanismer. Det hade man alltså inte räknat med därför att man hade så att säga mera direkt utgått ifrån den militära tekniken. Jaktflygplanen, robotarna eller satelliterna opererar ju i en relativt sett störningsfri rymd eller i ett kliniskt rent medium jämfört med en storstad. Man hade här lärt sig någonting av misstagen, men exemplet visar hur kolossalt nära det i praktiken ligger till hands att översätta resultaten av försvarsindustrins forskning till den kollektiva trafiken. Jag tror precis som kommunikationsministern att transportforskningsdelegationens och Nordkolts arbeten blir oerhört viktiga. I den motion jag lade fram 1971 föreslog jag att transportforskningsdelegationen som, om jag minns rätt, just då skulle tillsättas fick ta huvudansvaret för det här arbetet. Vad som därutöver krävs är att regeringen lägger ut beställningar på forskning kring de system man anser vara angelägna för att man skall få en närmare koppling mellan forskningen och det industriella utnyttjandet. Vi saknar i dag i stort sett en koppling mellan en del av den forskning som pågår och ett industriellt utbyte av denna.

Det är den biten jag saknat i de stora projekt som man arbetat med i Amerika och Tyskland och som varit tekniskt mycket avancerade. Man har då inte tänkt sig det hela som ett samhällssystem, utan man har sett det som en isolerad teknisk företeelse. Detta visar bl.a. det här amerikanska projektet. Det är ett näringspolitiskt beslut som behövs för att sätta i gång ett sådant systemarbete, ett beslut som tar sikte på både försvarsindustrin och kommunikationsindustrin. Det är det ledet som efterlyses i interpellationen. I övrigt tror jag att det kommer att bli mycket intressant att ta del av de kommande resultaten av transportforskningsdelegationens nuvarande arbete och Nordkolt. Slutligen en liten kommentar till herr Sven Gustafson i Göteborg, som med rätta menade att här krävs statliga insatser. Det som skett och sker i olika privata företag i andra länder och avsaknaden av initiativ i vårt eget land på det här området exemplifierar att det här är uppgifter som marknadsmekanismerna inte klarar av. Det har inte genom fri konkurrens eller genom marknadsmekanismernas spel kommit fram ett ut vecklingsarbete på den här sidan. Man har i stället i de stora företagen haft så mycket resurser investerade i och så stora intressen inriktade på bilismen att man inte ordentligt — på ett massivt sätt — engagerat sig i utvecklingen av nya system. Jag har alltså ingen annan uppfattning än herr Gustafson. Det är glädjande att kunna konstatera att vi tycks vara överens om att de privata företagen inte räcker när det gäller så här stora och viktiga frågor. Här måste staten, samhället, ta initiativ och vara ledande. Annars händer det ingenting, eller det händer fel saker, vilket har visat sig ute i världen.

Herr talman! Herr Hellström och jag har givetvis inte olika uppfattningar om att det är viktigt att staten finns med och tar initiativ när det gäller samhällsplanering. Marknadsmekanismen kan förvisso inte vara någon ersättning för det politiska arbete som utförs av regering och parlament. Det är en självklarhet. Felet i USA har varit att man har ingripit alltför sent från politiskt håll med riktlinjer för en planering också på trafikområdet. Där har nu federala pengar ställts till förfogande och federala initiativ tagits för att stimulera till forskning och utvecklingsarbete på det här området.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat till den här debatten. Jag har deltagit i trafikutskottets beslut, som herr Sven Gustafson i Göteborg läst upp här i kammaren, och jag anser att det här är ett mycket stort och intressant ämne. Jag bad att få ordet med anledning av herr Hellströms synpunkter när det gäller marknadskrafterna och deras oförmåga att klara uppgifter i detta sammanhang. Jag skall inte försvara marknadskrafterna härvidlag och jag delar, när det gäller de stora projekten, uppfattningen att det är viktigt att statsmakterna har en målsättning som innebär möjligheter för de olika intressenterna att aktivera sig på detta område. Herr Hellström tog upp marknadskrafterna. Om en regering eller en annan statsmakt, en kommun eller någon annan för fram önskemål om ett system som är nödvändigt för att förbättra och modernisera den tekniska nivån inom trafiken menar jag att därigenom delvis automatiskt kommer fram systemlösningar. Det är en drivkraft i sig självt om man från statsmakternas sida gör klart att det finns ett verkligt stort behov av att skapa utveckling och förändring. Sådant agerande ger automatiskt även enskilda företag anledning att fundera igenom denna fråga. Det är nog bl.a. en tillräckligt kraftig sådan satsning som har saknats i vårt land. Jag erkänner dock villigt att vårt land med dess ringa antal invånare och dess relativt sett mindre starka trafikkoncentrationer i tätorterna har ett annat utgångsläge än vissa andra länder.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Sven Gustafson i Göteborg att det självfallet inte är fråga om huruvida de privata företagen eller marknadsmekanismerna träder in regeringars och parlaments områden. Vad jag menade var att de privata företagen med marknadsmekanismernas hjälp ju har förmått utveckla ett transportmedel, nämligen bilen. När det sedan i varje fall i många storstäder blivit omöjligt att få biltrafiken att fungera — den är utmärkt i andra sammanhang, men inte i storstäderna - har man inte fortsatt och tagit nästa steg. Marknadsmekanismerna har lett fram till utvecklingen av ett transportmedel, men därmed har också ”vested interests” kommit in i bilden vilket har lett till att nästa steg inte tagits. De problem som bilen förorsakat har de privata företagen inte sökt lösa. Därför har det skett så litet på detta område genom marknadsmekanismernas försorg. Vad vi kan hoppas när det gäller utvecklingen i Sverige —- och därom tycks vi vara överens — är att den skall äga rum under samhällets ledning.
Herr talman! Det som herr Hellström nu sagt visar också vikten av att det finns ett samarbete mellan politiska och planerande instanser å ena sidan och industrier å den andra. Industrierna är ofta vakna för marknaden och kan göra verkligt marknadsanpassade saker, som senare dock visar sig inte passa in i den samhällsbild som vi gärna vill ha. Det har väl å andra sidan ibland varit ett fel hos vissa forskare att de lösningar de arbetat fram sedan visat sig inte passa in så bra i den existerande marknadsoch efterfrågebilden. Därför behövs ett ”lyckligt giftermål” mellan å ena sidan statliga myndigheter och statlig planering och å andra sidan marknaden. Vi måste nog litet var — och det gäller såväl mig själv som herr Hellström, kommunikationsministern och andra — erkänna att vi alltför sent har börjat planera på detta område. Det var inte mer än tre år sedan kommunikationsministern sade att antalet personbilar i vårt land skulle fördubblas från 1970 till 1980, från 2 till 4 miljoner. Det var ingen av oss som just då hade så stora invändningar. Men vi har sedan fått uppleva - och det har inte minst erfarenheterna från USA givit vid handen — att ett samhälle som alltför mycket byggs upp kring privatbilen inte orkar svälja den kraftigt ökade privatbilismen. Här måste andra åtgärder till. Vi får, som sagt, kanske på olika håll ta på oss ansvaret för att inte ha varit ute tillräckligt tidigt när det gäller planeringen av trafiken. Därför är det också angeläget att vi nu verkligen griper oss an det problemet.

Herr talman! Herr Lothigius har frågat mig om jag anser att det är skäligt att SJ, som i vissa landsändar måste betraktas som ett monopolföretag, kräver ekonomiskt vederlag för trafiktillstånd på linjer som uppenbarligen går med förlust. Yrkestrafikförordningen innehåller vissa regler som innebär att busslinjetrafik kan överföras till kommun eller kommunalt trafikföretag, om det görs sannolikt att trafikförsörjningen inom orten eller bygden främjas, om trafiken drivs i kommunal regi. Kommunen eller det kommunala trafikföretaget är då — på begäran av den tidigare tillståndshavaren — skyldig att inlösa tillgångarna i den rörelse som bedrivits enligt det äldre tillståndet. Avser övertagandet en del av rörelsen, gäller inlösenskyldigheten de tillgångar som använts i den delen. Tvist om ersättningens storlek avgörs av den s.k. bussoch taxivärderingsnämnden. Beräkningen av ersättningen sker med utgångspunkt i tillgångarnas substansvärde.

Herr talman! Den här frågan behöver kanske inte föranleda någon längre debatt mellan kommunikationsministern och mig. De upplysningar som jag fått nu har jag naturligtvis, innan jag fick svaret och innan jag ens ställde frågan, redan läst mig till i yrkestrafikförordningen. Det var egentligen inte detta som jag ville ha besked om. De problem som min interpellation gäller har jag blivit uppmärksamgjord på av kommunalmän på några orter — de hör ju ibland av sig till riksdagsmän — som har varit i förhandlingar med SJ. Jag vet inte om någon överenskommelse har träffats på dessa områden eller inte. SJ har emellertid vid dessa förhandlingar begärt ersättning för trafiktillstånden med exempelvis några hundratusen kronor — jag tar då inte med substansvärdena — trots att verksamheten har gått med förlust. Därför undrar dessa kommunalmän om man verkligen utan vidare skall behöva betala för dessa tillstånd. Man är naturligtvis beredd att betala för substansvärdena. Vad jag ville veta var alltså om kommunikationsministern anser att detta tillvägagångssätt är rimligt. De här kommunalmännen har också framhållit de svårigheter som är förenade med förhandlingar mellan kommunen och SJ.

Min fråga är alltså, herr talman, om det är rimligt att betala särskilt för trafiktillstånd, om det i sig självt inte har något speciellt värde på grund av att trafiken inom ifrågavarande område inte är lönsam.
Herr talman!

Jag känner inte till och skall inte heller diskutera enskilda fall här i kammaren, men jag vill ändå ha sagt detta eftersom man annars av den här diskussionen i efterhand skulle kunna dra slutsatsen att det skulle finnas författningsbundna former som skulle ge SJ eller någon annan rätten att ta betalt för själva trafiktillståndet. De bestämmelser som jag beskrev i mitt svar infördes efter förslag till ändringar i yrkestrafikförordningen som lades fram redan 1969. Där behandlades, som herr Lothigius själv minns, kommunernas behov av att engagera sig i busslinjetrafiken, liksom den ersättningsskyldighet som åvilar kommunerna vid övertagande av trafik. Beträffande principer för beräkning av ersättning sades i propositionen bl.a. att värden som grundar sig på den avkastning rörelsen gett och väntas ge normalt inte skall kunna tillgodoräknas rörelsens innehavare. Som grund för det åberopades att det är fråga om en näringsverksamhet som bygger på ett koncessionssystem där företagen är mer eller mindre tillförsäkrade ensamrätt —- och det gäller självfallet inte bara SJ — och där intäkterna beror av de taxor som fastställs av myndigheter och där en ökning av trafikunderlaget ofta sammanhänger med samhälleliga åtgärder. Vidare sades i propositionen år 1969 att huvudprincipen borde vara värdering efter marknadsvärdet av de tillgångar som begärs inlösta. Om övertagandet avsåg en hel rörelse och inlösen av hela rörelsen också påkallades, skulle en substansvärdering i det fallet ske. Vidare kunde en uppräkning med hänsynstagande till tidigare avkastning vara skälig i en del fall, exempelvis när det vore fråga om inlösen av småföretag där innehavaren drivit rörelsen huvudsakligen för egen försörjning. Ett annat exempel på att viss sådan uppräkning kunde vara påkallad i särskilda fall är om den ersättning som framräknats enligt dessa värderingsprinciper måste anses orimlig med hänsyn till att den nye tillståndshavaren direkt tillgodoförs en väl uppbyggd organisation. Detta var axplock ur vår diskussion år 1969. De uttalanden som jag redovisat och som godtogs av riksdagen ger en bild av vad ersättningen skall omfatta och hur den skall beräknas. Sådana förhållanden som att den trafik som övertas av kommunen varit mer eller mindre lönsam för den tidigare trafikutövaren saknar alltså i och för sig betydelse för bedömningen i ersättningsfrågan. Man kan således inte gå till en förhandling i fallet A eller i fallet B och hänvisa till hur den eller den busslinjen har gått ihop ekonomiskt för den tidigare ägaren. Man kan såvitt jag förstår i och för sig inte driva en förhandling som grundas på propositionen och riksdagens beslut med utgångspunkt i ett sådant förhållande. — Det var egentligen bara dessa saker jag tyckte det kunde vara värt att nämna, inte till herr Lothigius, men till protokollet.
Herr talman! Avsikten med den här lilla diskussionen har också från min sida varit att påminna om just vad kommunikationsministern har fört fram. Jag delar helt hans åsikter i detta fall, och jag tycker att de beslut som har fattats i princip är riktiga. Jag kan väl för kommunikationsministern nämna de synpunkter som har framförts av vissa kommuner, där t. ex SJ har krävt betalning för organisationskostnader. Det kan kanske ibland vara rimligt, men å andra sidan har man i vissa kommuner varit förvånad över detta, mot bakgrund av att de enskilda trafikföretag som man har diskuterat sådana frågeställningar med inte har tagit upp sådana kostnadsposter. I och för sig är det naturligtvis riktigt att SJ slår vakt om sina ekonomiska intressen, men det får givetvis inte innebära att behandlingen av ett överlåtelseärende försvåras därigenom och att servicen som jag sade tidsmässigt blir åsidosatt. Sådana problem bör kunna lösas.

Denna del av rörelsen har — och det var herr Lothigius inne på i sin senaste replik — sin andel av organisationskostnaden att täcka. När man tar bort denna delrörelse kvarstår under en övergångstid — till dess organisationen har hunnit bantas ner — en överdimensionerad trafikledningsoch serviceorganisation. Om jag inte har missuppfattat tankegångarna bakom de krav som från SJ:s sida har ställts gäller det just att hålla SJ skadeslös för denna överdimensionerade organisation under den tid som det tar innan organisationen hinner anpassas till den minskade rörelsen.

Herr talman! Jag delar herr Turessons uppfattning om principerna när det gäller dessa s.k. delkostnader.

Det är just detta som har varit besvärligt och som har föranlett den här diskussionen. I princip finns det alltså inga delade meningar mellan oss i den här frågan. Det gäller kanske bara att litet mera flexibilitet skulle kunna visas och litet mera praktiska hänsyn till vissa principfrågor tas av monopolföretaget SJ.
Herr talman! Jag vet inte om man skall tala om hårdhet. Åtminstone ända till för något år sedan hade SJ faktiskt en särställning gentemot andra arbetsgivare, så till vida att de anställda var garanterade anställningstrygghet. SJ hade därigenom mindre flexibilitet i fråga om anpassningen av sin organisations volym och kostnader än vad enskilda företag hade.

Herr talman! Herr Gustafsson i Säffle har frågat mig om jag är beredd medverka till att åtgärder vidtas i syfte att öka trafiksäkerheten vid utprovning av nya vägmaterial. Inom vägverket pågår kontinuerligt ett omfattande forskningsoch utvecklingsarbete. Syftet med detta arbete är att dels förbättra väghållningens kvalitet, dvs. öka framkomligheten och trafiksäkerheten på vägarna, dels minska kostnaderna vid utförande av olika väghållningsuppgifter. Det är angeläget att bl.a. prova och utvärdera olika materials användbarhet vid vägbyggnad, inte minst mot bakgrund av den kostnadsökning som inträffade i samband med oljekrisen och som medförde kraftiga prisstegringar på bl.a. asfalt. Sådan provning sker så långt det är möjligt i laboratorier och på provbanor. Det är emellertid nödvändigt att fortsätta utvärderingen genom prov och försök i full skala för sådana material och vägkonstruktioner som vid laboratorieoch provbaneförsök visat sig lämpliga. Härigenom kan bl.a. de effekter som är beroende av klimatets och trafikens årstids kerhet vid utprovning av nya vägmaterial variationer under en följd av år studeras. Vid försök med olika vägbeläggningar, vägmarkeringar och vissa vägkonstruktioner är det nödvändigt att, innan full erfarenhet vunnits, hålla sådana provvägar under speciell uppsikt för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. Såväl trafiksäkerhetsverket som vägverket har sin uppmärksamhet riktad på dessa frågor. I de fall det bedöms lämpligt varnas trafikanterna genom speciella vägmärken.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Orsaken till min interpellation var den mycket svåra trafikolycka som inträffade den 23 november i fjol på en av vägverkets provsträckor i Värmland, närmare bestämt på väg 234 mellan Edsvalla och Fagerås. På den aktuella vägsträckan uppstod halka, och orsaken till halkan var omslag från varmt till kallt väder. Vägunderlaget på provsträckan isolerade kyla, enligt de uppgifter som jag har fått. Detta medförde att det duggregn som föll omedelbart frös till is. Vägsträckan blev därför en dödsfälla. Två människor dödades och tre skadades. Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet i sitt svar säger att det är nödvändigt att hålla sådana provvägar under speciell uppsikt, och jag hoppas att detta uttalande utsänds till berörda vägförvaltningar. I slutet av sitt svar säger komunikationsministern: ”I de fall det bedöms lämpligt varnas trafikanterna genom speciella vägmärken.” På den här aktuella vägsträckan kom varningsmärkena tyvärr upp en dag för sent. Jag hoppas att statsrådet även på den punkten ger vägverket en påminnelse för att man i framtiden så långt möjligt skall medverka till att olyckor av det här slaget skall undvikas.
Herr talman! Inledningsvis vill jag djupt beklaga den olycka som inträffade den 23 november i fjol och som har föranlett herr Gustafssons i Säffle interpellation. Låt mig tillägga ett par saker. Både här i Sverige och på andra håll i världen pågår forskning för att utveckla bättre metoder för att förutsäga halka. Vägverket sammarbetar med SMHI, det meteorologiska institutet. Men ännu så länge har vi inte något tillförlitligt system att presentera och använda i full skala. Trots samarbetet med väderlekstjänsten har det alltså visat sig svårt att förutsäga hur och när halka uppträder i olika delar av landet. Som herr Gustafsson i Säffle själv nämnde nyss uppstod söndagen den 23 november plötsligt halka över praktiskt taget hela södra och mellersta Sverige. Anledningen till halkan var att det vid middagstid föll ett regn som, när det träffade den nedkylda vägbanan, frös till is. Under så snabbt förändrade väderleksförhållanden som inträffade den aktuella dagen är det ofrånkomligt att trafiksäkerheten minskar trots hög beredskap. Det gäller både provvägar och andra vägsträckor. Halka längs en väg bildas ju normalt snabbast på brobanor och i bergskärningar. Även på sträckor där vägkroppen för förhindrande av trafikfarliga tjällyftningar innehåller värmeisolerande material kan halka bildas snabbare än på övriga delar av vägen. Så var fallet på den provväg där den aktuella olyckan inträffade. När halka uppkommer, bildas den inte längs en vägsträcka samtidigt och i samma omfattning, beroende på vägens uppbyggnad och på lokala klimatvariationer. För att belysa hur svårt det kan vara inte minst för bilisterna att i alla lägen veta vad de möter bör tilläggas att enligt uppgifter som jag inhämtat kontrollerades förhållandena på vägen den aktuella dagen mellan kl. 12 och 14 alltså mitt på dagen, men bedömdes då inte ge anledning till några omedelbara åtgärder. Vädret försämrades snabbt, och kl. 14.30 —- alltså en halv timme efter det att man hade inspekterat vägen — beordrades en bil ut för kemisk halkbekämpning. Ungefär samtidigt inträffade den fruktansvärda olyckan. Jag har med det sistnämnda bara velat poängterat hur en sådan här tragisk olycka kan uppkomma trots att man råkade ha den beredskap som vi mänskligt att döma kunde räkna med. Här upplevde man hur en inspekterad väg bara under några minuter förändrades till en livsfarlig väg. Det gör inte det hela bättre; dödsolyckan inträffade. Men som ett bevis på svårigheterna — som vi emellertid måste fortsätta att observera i ännu högre grad — kan det vara motiverat att i en sådan här diskussion, som herr Gustafsson har initierat genom sin interpellation, få klara ut det faktiska läget.
Herr talman! Jag erkänner villigt att svårigheterna är många och stora. Interpellationen tillkom väl därför att jag körde samma väg strax efter det att olyckan inträffat, ovetande om faran jag också. När jag kom in i den kö av bilister som hade bildats fick jag se det tragiska som hade hänt. Efter provsträckan blev väglaget bättre, och det har uppgetts att de besvärliga förhållandena berodde just på provsträckans underlag. Men som sagt: Jag tycker att svaret var positivt, och jag tackar för det.

Herr talman! Herr Pettersson i Örebro har frågat om jag anser att nuvarande lagstiftning är tillräcklig för att säkerställa att jordförvärvslagstiftningens syften beaktas vid överlåtelser av jordbruksföretag i bolagsform samt om jag vill vidta några åtgärder som gör det möjligt för lantbruksnämnderna att yttra sig över domänverkets köp av jordbruksoch skogsfastigheter även om det formellt rör sig om köp av aktier i ett aktiebolag. Överlåtelser av aktier eller andra andelar i bolag som äger jordbrukseller skogsfastigheter prövas inte enligt jordförvärvslagen. Det är självfallet inte avsikten att sådana förändringar i ägandeförhållanden skall få motverka lagens syften. Det ligger inom ramen för jordförvärvsutredningens arbete att behandla dessa frågor.

Herr talman! Jag ber först att få tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. Det problem som jag aktualiserat har sin bakgrund i det förhållandet att en jordpolitisk prövning av överlåtelser eller försäljning av aktier i ett bolag som äger jordbruksfastigheter i dag kan ske utanför gällande förvärvslagstiftning. Denna aktieförsäljning är ju i de flesta fall att jämföra med en vanlig försäljning av en jordbruksfastighet, trots att det formellt rör sig om aktier. Avsaknaden av jordpolitisk prövning även när det gäller försäljning av aktier i jordbruksfastigheter är därför en lucka i den nu gällande förvärvslagstiftningen. Lantbruksnämnderna har i dag inte möjligheter att ingripa vid ett ägarskifte i ett aktiebolag. På sikt kan — och kanske kommer — en sådan utveckling att kunna försvåra rationaliseringsverksamheten. Lagstiftningen bör ju dock så långt möjligt behandla köp och försäljningar av jordbruksfastigheter lika, oavsett ägarförhållandena, när det inte är andra skäl eller annan lagstiftning som tar över. Det finns också andra problem som gör sig gällande i detta sammanhang. Ofta, för att inte säga nästan alltid, är det i dessa fall fråga om köpare med mycket stora ekonomiska möjligheter att betala markpriser som vida överstiger vad en enskild jordbrukare kan betala och som därför också helt kan konkurrera ut den enskilde jordbrukaren. Bolag, som det oftast är fråga om — i vissa fall även domänverket — inte bara konkurrerar ut den enskilde jordbrukaren utan bidrar också till att höja markpriserna, eftersom dessa köparkategorier kan lägga mera långsiktiga bedömningar och andra värderingar på sin inköpspolitik än vad den enskilde jordbrukaren kan. Det väsentligaste i sammanhanget är att de ligger utanför lantbruksnämndernas prövning i dag. Jordbruksministern tycks dock nu dela den uppfattningen och säger i sitt svar att ägandeförhållandena inte skall motverka lagens syften. Det betraktar jag som tillfredsställande. Jordbruksministern säger också i sitt svar att det ligger inom jordförvärvsutredningens arbete att behandla dessa frågor. Jag är tacksam för att jordbruksministern slår fast just detta, för jag har inte funnit det klart utsagt i direktiven till jordförvärvsutredningen om det var så eller inte. Jordbruksministerns klarläggande på den här punkten finner jag både viktigt och värdefullt, och jag förutsätter att utredningen nu noga kommer att beakta dessa problem. Eftersom jag nu har fått klarlagt att den här frågan är föremål för behandling och utredning finner jag för dagen inte anledning att vidareutveckla densamma utan inväntar utredningen och regeringens åtgärder i frågan.

Herr talman! Herr Leuchovius har frågat mig om jag är beredd att medverka till att utredningen angående översyn av hälsovårdsstadgan får i uppdrag att skyndsamt föreslå ändringar i hälsovårdsstadgan och renhållningsreglerna i syfte att åstadkomma en rimligare avvägning av gällande lagstiftning och förhindra stötande konsekvenser. Herr Leuchovius har vidare frågat om jag i avvaktan på utredningens förslag i denna fråga är beredd att inom ramen för gällande lagstiftning vidta åtgärder för att få till stånd en dispensgivning som är mer liberal och bättre anpassad till lokala förhållanden i glesbygden. Bestämmelser om skyldighet för kommunerna att hämta hushållsavfall finns i kommunala renhållningslagen. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 1972. Med anledning av att vissa problem uppstått vid den praktiska tillämpningen främst inom glesbygdsområden ändrades regleringen fr.o.m. den 1 januari 1975. Genom de nya bestämmelserna, som finns i renhållningskungörelsen, har öppnats möjlighet för kommunerna att själva bestämma den närmare omfattningen av sophämtningen i glesbygd. I kungörelsen föreskrivs att sophämtningen skall anpassas till det normala behovet vid olika slags bebyggelse. Med stöd av kungörelsen kan kommunen förenkla och förbilliga hämtningsförfarandet. Hämtning behöver sålunda inte ske på varje fastighet, utan kommunen får t.ex. införa hämtning från container som är gemensam för flera fastigheter. Billigare hämtning kan också ordnas genom att kommunen låter två eller tre närbelägna fastigheter ha gemensam sopbehållare. Om särskilda skäl föreligger, kan kommunens hälsovårdsnämnd medge fastighetsägare att själv behandla sitt avfall på fastigheten. För att täcka kostnaderna för renhållningsverksamheten har kommunen enligt lagen om kommunala renhållningsavgifter rätt att ta ut avgift av fastighetsinnehavarna. Det ankommer sålunda på kommunerna att anpassa hämtningen av avfall till lokala förhållanden i glesbygden. Så som lagstiftningen nu är utformad har kommunerna enligt min mening möjligheter att ta den hänsyn till lokala förhållanden som kan vara rimlig. Jag utgår från att kommunerna utnyttjar dessa möjligheter när de har att ta ställning till hur sophämtningen skall organiseras.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

En av anledningarna till att jag framställt min interpellation är en förhoppning — jag kan erkänna att jag hade den innan jag läst jordbruksministerns svar — om att den mycket oklara, svårtolkade och splittrade lagstiftning som finns på renhållningsområdet skulle bli föremål för en snabb översyn. JO har också pekat på denna splittring, på den oklara dispensoch besvärsordning som gäller, och räknat upp bestämmelser som reglerar renhållningsfrågan.

Jag konstaterar att jag inte ännu har fått något svar på den frågan. I svaret på interpellationen hänvisar jordbruksministern till de förändrade bestämmelser som riksdagen beslutade om hösten 1974 och som trädde i kraft den 1 januari 1975. Nu gällande omarbetade renhållningslag har således varit i kraft under ett drygt år men borde redan nu vara mogen för en kraftig översyn. I ett inslag i en TV-sändning under den senaste lördagskvällen, i vilket också statsminister Palme medverkade, berördes sophämtningen på landsbygden. Två lantbrukare från Blekinge hade fått svar på ett brev som de skrivit till statsminister Palme. Svaret lär enligt såväl brevmottagarna som åtminstone en del TV-tittare och tidningsmän har varit en mycket stor nyhet och inneburit ett viktigt ställningstagande i den s.k. sopstriden. Jag har läst brevet, som varit återgivet i en tidning, och enligt min bedömning är det endast en hänvisning till den år 1973-1974 gjorda utredningen inom jordbruksdepartementet, som resulterade i propositionen 163 år 1974. Denna proposition behandlades av riksdagen hösten 1974, och de därvid beslutade ändringarna trädde i kraft den 1 januari 1975. Jag ber med anledning av de olika tolkningar av vad som förekommit i detta sammanhang att få ställa en fråga. Pågår det inom departementet en ny utredning som riksdagen ännu inte fått ta del av? Det beslut om vissa ändringar i renhållningslagen som riksdagen fastställde 1974 tycks inte i praktiken ha fungerat på det sätt som förutsatts.

Utskottet förutsatte att kommunerna skulle komma att handha regleringen av avfallshämtningen på ett smidigt sätt och med stort beaktande av de enskildas önskemål och intressen. Herr statsråd! Har detta blivit fallet? Några mera märkbara positiva förändringar har enligt vad jag kan förstå inte skett vare sig ute i kommunerna eller i länsstyrelsernas handläggning av sophämtningsfrågorna. Får jag i detta sammanhang också ställa följande fråga till jordbruksministern: Har det förekommit något samarbete mellan Kommunförbundet och departementet innan Kommunförbundets PM om 1974 års ändringar i renhållningslagstiftningen sändes ut till kommunerna? Det verkar knappast som om så varit fallet. I alla händelser är man inom Kommunförbundet mera restriktiv än vad utskottet förutsatte och riksdagen har beslutat. Herr talman! Skall man döma av de många insändare, artiklar och referat som varit införda i tidningarna är renhållningsproblemen långt ifrån lösta för glesbygdens invånare. Genom riksdagens upplysningstjänst har jag fått uppgift om förhållanden i tre undersökta kommuner. En kommun hade utsänt 1 037 betalningsanmaningar. I en annan pågår för närvarande ca 200 utmätningar genom kronofogdemyndighetens försorg. Maskiner, t.ex. betongblandare, gödselspridare och traktorer, liksom inre lösöre tas i mät. Ja, i ett fall där inga utmätningsbara inventarier fanns — det gällde två äldre sjukliga människor — fick man fem dagar ytterligare på sig innan utmätning av bostaden verkställdes. En person, som tyckte att det gick för långt, betalade utmätningssumman innan utmätningen verkställdes. Det verkar helt otroligt att sådant kan få förekomma i vårt moderna och välordnade samhälle. De allra flesta av de tusentals fastighetsägare som hotats av utmätningar ute i glesbygden har begärt dispens men vägrats detta. De har enligt vad som framkommit vid företagna besiktningar skött sin renhållning utan anmärkning. En pensionerad lärarinna bosatt utanför Alingsås, som varit medlem i naturvårdsföreningen och anlitats som föreläsare i naturvårdsfrågor, hotades med utmätning för räkning som inte betalats. Hon hade aldrig lagt något i sin sopsäck utan enligt sin lära använt sitt lilla hushållsoch trädgårdsavfall på det enligt min och många andras mening bästa sättet, nämligen till kompostering och därmed återvinning. Vid besiktning som både hälsovårdsnämnden och annan myndighet gjort hos vederbörande hade man ingen som helst anmärkning mot vare sig skötseln av trädgården eller något annat. I en kommun har ett antal lantbrukare begärt dispens från kommunens hämtningsskyldighet. De har djur som fick deras matrester och de har spisar för vedeldning, där pappersavfall användes. Således återstod kvittblivningen av enstaka plåt-, plasteller glasbrukar i hushållet, vilka de begärde att få ta med till soptippen när de ändå skulle transportera dit mera skrymmande avfall i form av emballage, plåtfat, kasserad taggtråd, skämda foderrester och utslitna djurstallsinredningar, som alltid uppstår i ett lantbruk. Länsstyrelsen som prövat dispensärendet har avslagit ansökan och kan inte godkänna att lantbrukarna, när de transporterar sitt skrymmande avfall till soptippen, också tar med eventuella sardinburkar från hushållet i denna transport. I länsstyrelsens motivering för avslag anges följande skäl: ”Även glas, plåt och plast tillhör det avfall som skall fraktas bort genom kommunens försorg.” Herr jordbruksminister! Har vi råd med denna byråkrati i ett för kommuner och även andra kärvt ekonomiskt läge, där även sparsamhet med energi behövs? Jordbruksutskottet besökte under sommaren 1975 Jämtlands län. Vi fick då bl.a. träffa företrädare för mejerihanteringen. De var bekymrade över de långa och och dyrbara transporterna för insamling av mjölk i avlägset belägna gårdar och nämnde att några körsträckor drog transportkostnader på över 50 öre per liter mjölk. På en del av dessa sträckor hade man måst sluta köra på grund av kostnaderna. Men, herr statsråd och ärade kammarledamöter, sopbilarna måste trots de höga kostnaderna gå de sträckor som man inte hade råd att transportera mjölk på. När det gäller sopbilarna finns det ju en tvingande lag som ålägger kommunen skyldighet att hämta hushållsavfall, som många gång r ”inte finns”. Är detta, herr statsråd, en rimlig eller vettig politik? Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta en lång stund ännu med exempel på hur enskilda människor som bor ute i glesbygden behandlas —- oftast småfolk — därför att de inte själva får behålla och slutbehandla sitt hushållsavfall. Tidigare har de använt sitt avfall exempelvis för utfodring av djur och eldning i sina spisar eller sitt trädgårdsavfall och sin latrin till jordförbättring. Denna möjlighet finns ju alltjämt. Slutligen, herr jordbruksminister! Skall vi ändock inte på något sätt låta dem som vill och kan, med beaktande av våra naturvårdskrav, själva ta hand om sitt hushållsavfall? Det kan inte vara rätt att oförvitliga medborgare blir hotade med utmätning för en tjänst som de inte behöver, som de inte bett om och som de inte heller fått. En snar översyn och samordning av de lagar och förordningar som reglerar vår renhållning är som jag ser det en nödvändighet för att få rätsida på de rådande problemen.

Herr talman! Låt mig allra först i likhet med herr Leuchovius ge uttryck för uppfattningen att det kommunala sophämtningsmonopolet på olika håll i landet väckt stor och berättigad irritation. Mängder av klagomål har inkommit till kommunerna från kommunmedborgare som finner sophämtningen helt meningslös. För dem framstår bestämmelserna om skyldighet att betala för tjänster som de ej har användning för eller behov av såsom oberättigade i allra högsta grad. Att hederliga och oförvitliga medborgare åtalas medelst betalningsföreläggande och lagsökningar för att de ej velat betala för en sophämtning som ej utförts men som de ändock är skyldiga att betala för kan betecknas som en form av rättsstridig handling. Den enskilde medborgaren "har svårt att förstå att när han själv — utan att eftersätta vare sig miljöeller hälsovårdsaspekterna — kan ta hand om sitt hushållsavfall, skall han inte få göra detta. Det är hela tiden fråga om kravet på att soporna skall oskadliggöras på ett sådant sätt att de inte förstör miljön eller är farliga från hälsovårdssynpunkt. Om dessa kriterier uppfylls, anser jag att alla skäl talar för att dispens måste kunna medges. Det är väl inte utan skäl som medborgarna undrar, om det inte här är fråga om mera våld än nöden kräver. Det är givet att om man utnyttjar den kommunala sophämtningen skall man också betala för den, men frågan är hela tiden, om man skall behöva betala för tjänster som man inte har erhållit och som man inte heller har önskat erhålla. Jag har även tagit del av tidningsuppgifter om statsminister Palmes uttalande i pressen för några dagar sedan, där han i ett brev till en lantbrukare i Blekinge sade att kommunerna bör gå varligt fram sedan en översyn nyligen gjorts av renhållningslagen. Denne lantbrukare hade skrivit till statsministern och klagat över att kommunen vägrat honom dispens trots att han på ett i alla avseenden tillfredsställande sätt tagit hand om sitt hushållsavfall. Jag vill gärna ha sagt att jag med tillfredsställelse tog del av statsministerns ställningstagande i denna fråga. Låt oss hoppas, herr talman, att detta uttalande skall få en prejudicerande verkan för kommunerna när det gäller dispensgivningen i fortsättningen! Jag tycker att det finns anledning att hänvisa till vad jordbruksutskottet anförde i sitt betänkande nr 50 år 1974, där det bl.a. sägs att utskottet förutsätter att kommunerna kommer att handha regleringen av avfallshämtningen på ett smidigt sätt och med stort beaktande av de enskildas önskemål och intressen. Tyvärr har det dock visat sig att så ingalunda är förhållandet, vilket det finns anledning att beklaga. Jag vill vidare, herr talman, citera ett utdrag ur en skrivelse som jag erhållit från Svenska kommunförbundet, daterad den 12 januari i år, såsom svar på en begäran av mig att Svenska kommunförbundet måtte rekommendera kommunerna att vara mera generösa när det gäller dispenser från den kommunala renhållningslagens tillämpning.

Det är förbundets förhoppning att de ändringar som sålunda vidtagits i renhållningslagstiftningen skall möjliggöra för kommunerna att på ett bättre sätt än tidigare ge renhållningsverksamheten sådan omfattning att den även av den enskilde upplevs som meningsfull.

Avsikten var ju att kommunerna skulle på ett smidigt och ändamålsenligt sätt tillhandahålla en renhållningsservice men att man också skulle ta största möjliga hänsyn till individuella önskemål om exempelvis en generösare dispensgivning. Om så sker fortsättningsvis —- vilket jag hoppas skall bli förhållandet — undviks mycken irritation, och lagen framstår därmed som meningsfull och ändamålsenlig.

Herr talman! Den kommunala renhållningslagens tillämpning har varit en väldig irritationskälla under en längre tid. Det är givet att vi behövde en lag som gav möjligheter att på ett bra sätt sköta renhållningen, och det skall tydligt och klart sägas ifrån att det inte har varit något fel på den punkten. Men tyvärr har tillämpningen blivit mycket stelbent, och det har gjort att kolossalt många irritationsmoment har uppstått. Redan 1973 väckte vi från centerns sida en del motioner där vi begärde förändringar till det bättre. De motionerna avslogs av riksdagsmajoriteten.

För egen del fogade jag då till jordbruksutskottets utlåtande nr 50 ett särskilt yttrande där jag bl.a. sade att förslaget är ett steg i rätt riktning och att det, under förutsättning att den nya ordningen tillämpas smidigt och utan onödigt byråkratiskt krångel, kan leda till vissa förbättringar på området. Med hänsyn härtill hade jag då inte något särskilt yrkande. Man sade att det skulle bli en översyn beträffande hälsovårdsoch renhållningsavgiften. Därmed har vi väl förväntat oss vissa förbättringar. Nu har dessa inte kommit. Här har såväl herr Leuchovius som herr Börjesson i Falköping givit exempel och anfört en hel del synpunkter, och jag vill ansluta mig till de synpunkterna.

Jag måste säga att jag hade hoppats att det skulle bli bättre undan för undan, men det ser inte ut att bli så. Jag tror att kommunerna, om de hade haft mer fria händer, skulle ha haft möjligheter till en sådan smidig anpassning att det skulle ha gått bra att klara denna fråga till allmänhetens bästa. Herr Leuchovius ifrågasatte om kontakterna mellan departementet och Kommunförbundet har varit så bra i den här frågan som de egentligen skulle ha varit. För egen del har jag samma känsla. Vad det nu kan bero på så har detta system blivit så stelbent från början att det ser ut att vara omöjligt att få den smidighet som är önskvärd. Det måste väl ändå, som här har sagts, vara riktigt att människor som bränner upp sitt avfall — kanske i spisen — och för övrigt ger det till djuren skall ha möjlighet att göra det utan att behöva bli inblandade i renhållningsmonopolet, med andra ord att de skall få dispens i detta hänseende. Många gånger är det betydligt enklare för människorna att göra på detta sätt än att gå långa vägar med avfallet. Det kan väl inte vara någon fördel för vare sig den ene eller den andre att ha ett sådant här krångel, som till råga på allt medför att människor får krav med anledning av en tjänst som de varken har beställt eller utnyttjat men genom utmätning blir tvungna att betala för. Detta är alltför stelbent, och jag säger här liksom herr Leuchovius: Kan inte detta ordnas snart, då måste vi få en ordentlig översyn på nytt av denna fråga. Jag vill alltså konstatera att det inte är bra på den här punkten.

Herr talman! De exempel som anförts i tidningar och de exempel som anförts här i kammaren av bl.a. interpellanten, herr Leuchovius, visar att det kanske är angeläget att ta upp den här frågan till debatt. Jag och mitt parti, folkpartiet, hörde till dem som 1972 hälsade den kommunala renhållningslagen med stor glädje. Vi ansåg att den var viktig och behövdes. Men vi var många som snart upptäckte att det fanns skönhetsfläckar, och det ledde till den ändring som vidtogs och som gäller från ingången av 1975. Jag har fortfarande den uppfattningen att ändringen 1975 ger utrymme för kommunerna och alla berörda myndigheter att hantera detta på ett tillfredsställande sätt. Det har ännu gått så kort tid sedan renhållningslagen trädde i kraft att man kanske inte kan dra alltför långtgående slutsatser, men uppenbarligen har det inträffat en lång rad olyckshändelser. Och naturligtvis kan olyckshändelser inträffa, men att de varit så många som i detta fall är beklagligt och nog onödigt. Det finns i förarbetena till lagen en lång rad uttalanden om att stor smidighet och anpassning till lokala förhållanden behövs. Jag uppfattar det som ett slags röd tråd som går genom alla förarbetena. Dessa tankegångar finns också i statsrådets interpellationssvar, och det har jag hälsat med stor glädje. Jag ser kanske problemet som ett informationsproblem. Man har tydligen inte riktigt uppfattat den grundläggande tanken — en del av ändringen i lagstiftningen från 1972 till 1975 avsåg just att åstadkomma en anpassning. De exempel som presenterats framför allt i massmedia gäller fall som är högst beklagliga. De visar att enskilda människor har råkat i kläm, vilket är illa nog. Men det är också illa att det inträffade skadat hela lagstiftningen, för man har lätt kunnat uppfatta den på ett annat sätt än lagstiftaren avsåg. En mycket god sak har fått en skönhetsfläck, och sådant måste naturligtvis bort. Jag kan inte se annat än att det finns möjligheter att inom gällande lagstiftning, som statsrådet antytt, klara det här. Men jag tror att statsrådet och departementet och över huvud taget alla som är involverade har en mycket stor uppgift när det gäller att förklara för dem som jobbar med saken ute på fältet att det går som en röd tråd genom förarbetena att man skall försöka åstadkomma smidighet och ta hänsyn till praktiska och lokala förhållanden. Jag är väl medveten om att mycket har gjorts, men med anledning av vad som inträffat får man kanske trycka ännu hårdare på detta med smidighet och anpassning. Jag uppfattar den irritation som uppstått såsom delvis onödig. I stort vill jag skylla den på att man inte riktigt förstått lagstiftningen på sina håll och inte kunnat tillämpa lagen med önskvärd smidighet och känsla för människor, utan det har varit byråkratiskt krångel. Detta är beklagligt, och som jag sade har det skadat inte bara enskilda människor utan även en god sak, en i och för sig mycket bra lagstiftning med ett synnerligen angeläget ändamål. Jag tycker det är bra att herr Leuchovius tagit upp saken. Interpellationen har fyllt en viktig funktion, och jag hoppas att statsrådet och departementet nu kan finna former för att verkligen trycka fram de här synpunkterna.

Herr talman! Även jag har tidigare varit inblandad i den här historien genom en motion. Jag tror det var redan 1972, då jag tillsammans med herr Larsson i Borrby begärde en översyn av renhållningslagen. Jag tror liksom herr Strömberg i Botkyrka att lagstiftningen i och för sig är behövlig, men jag anser att den blivit ett problem för glesbygden. Vi betonade redan 1972 att det funnits en lag för de områden som är stadsplanerade. Den är nödvändig och finns alltjämt kvar, men huruvida lagen har slagit väl ut när det gäller glesbygden är tveksamt. Jag tror inte att lagstiftningen har den grund i människornas medvetande som en lagstiftning alltid bör ha för att den skall bli lätt att genomföra. Jag skall inte säga mycket mer än att jag vill bekräfta den oro som finns ute i bygderna. Det gäller här inte bara Västergötland och Värmland, som det tidigare har talats om, utan det gäller också Skåne, där det har skrivits många insändare och framförts många klagomål. Om det har förekommit så många utmätningsärenden känner jag inte till. Men vi har haft många bekymmersamma fall, där olika befattningshavare har kommit i en mellanställning och man har tyckt att bestämmelserna tilllämpats felaktigt så att man har kommit i kläm. I en motion för några år sedan föreslog jag att man borde ge kommunerna en helt annan handlingsfrihet. Delvis har detta också skett genom den ändrade lagstiftningen 1974. Men frågan är om man inte skulle gå ännu längre och ge kommunerna litet större suveränitet. Jag tänker här på ett fall som har med lagstiftningen och med kommunernas suveränitet att göra. Det gäller trottoarrenhållningen i en stad. Myndigheterna där har som bekant ansvaret för renhållningen på allmänna platser, men kommunerna kan i varje fall t. v. bestämma att fastighetsägaren skall hålla rent på trottoaren. Många kommuner har ordnat detta så att det allmänna efter överenskommelse med fastighetsägarna tar hand om renhållningen av trottoarerna, vilket naturligtvis fastighetsägarna då får betala för. Men även om man har bestämmelsen att renhållningsmonopolet skall gälla inom planerat område, finns det många människor utanför sådana områden som vore i behov av kommunal renhållning och som gärna skulle vilja ha en sådan lag tillämpad. Och då skulle man kunna tänka sig en överenskommelse även i det fallet, så att kommunen fick bestämma hur det skulle förfaras. Beträffande trottoarrenhållningen är det också på det sättet att en enskild fastighetsägare inte kan kräva att trottoaren hålls ren genom stadens försorg, utan där måste man i ett helt kvarter vara enig om renhållningen, så att den kan ske med rationella redskap osv. Jag tror det vore bra om det gjordes en sådan översyn av lagen och lämnades sådan information att de bekymmersamma problem och misshälligheter som nu finns och som inger så mycken oro kunde dämpas och kanske helt försvinna. Lagen i och för sig är alldeles för bra för att vara orsak till så mycket bekymmer.

Herr talman! Den springande punkten i denna fråga är om vi vill att kommunerna skall ansvara för renhållningen eller inte. Såvitt jag minns var man här i riksdagen ense om att det var helt riktigt att vi fick en renhållningslag och att det från miljöoch allmänna trivselsynpunkter och med hänsyn till grundvattnet och andra ting är viktigt hur renhållningen i våra kommuner sköts. Vi kom då också fram till att det var riktigt att kommunerna hade ansvaret för renhållningen. Därför har vi nu, efter de ändringar som gjorts i lagstiftningen, givit kommunerna möjligheter att sköta renhållningen med hänsyn tagen till de lokala förutsättningarna. Och det är i dag ingenting som hindrar kommunerna att ordna renhållningen så som man finner vara mest lämpligt. Men en sak kan kommunerna inte bestämma över själva. Om en medborgare vill utnyttja kommunens renhållningstjänster, så kan kommunen inte befria sig från skyldigheten att ta emot avfallet, om man av någon anledning inte vill hämta avfall hos den medborgaren. I ett sådant läge måste kommunen begära dispens hos länsstyrelsen för att bli befriad från sin skyldighet. Men det bekymmer som genomgående präglat den här diskussionen och herr Leuchovius interpellation är hur kommunerna skall kunna ordna dessa frågor på ett sätt som är lämpligt för medborgarna. Den lagstiftning som vi nu har lägger inga hinder i vägen för kommunernas möjligheter i det avseendet. Menar vi att det är rätt att kommunerna har ansvaret för renhållningen är den nuvarande lagstiftningen såvitt jag förstår lämpligt utformad. Herr Leuchovius sade att det behövs en bättre samordning mellan de olika lagstiftningarna på detta område. Jag vill svara att utredningen angående översyn av hälsovårdsstadgan enligt sina direktiv har att överväga vilka åtgärder som bör vidtas för att bättre anpassa bestämmelserna i hälsovårdsstadgan och normalhälsovårdsordningen till renhållningslagen. Den typ av översyn som herr Leuchovius efterfrågade har således redan satts i gång. Vi har som baslagstiftning renhållningslagen, som lägger ansvaret för renhållningen på kommunen. Vi får genom den översyn som nu pågår en anpassning av hälsovårdsstadgan till denna lagstiftning. Det är självklart att renhållningen förorsakat kommunerna många praktiska problem. Herr Jonasson, herr Leuchovius och andra har här omvittnat att det visserligen är riktigt att ha en lagstiftning — jag tror det är viktigt att vi slår fast det; vi är alltså överens om att vi bör ha det ordnat på detta sätt — men man anser att kommunerna kunde ordna det på ett annat sätt i de enskilda fallen. Kommunerna har inte varit tillräckligt smidiga vid tillämpningen. Utrymme för sådan smidighet finns. Men erkänn — vi är ju många här som är eller har varit kommunalmän -— att det inte är så enkelt att man bara kan säga att kommunerna i varje läge skall tillmötesgå den enskildes önskemål och rätta sig efter den enskildes uppfattning om vad som är lämplig hantering av avfallet. Detta är inte något speciellt för renhållningslagens område. När det gäller all kommunal service kan det råda delade meningar bland medborgarna om hur den lämpligen skall organiseras. Kommunerna får ändå försöka finna en lösning och åstadkomma en organisation som gör det möjligt att över huvud taget genomföra kommunens åtaganden. Jag fattade det så att herr Börjesson i Falköping till fullo insåg att den tolkning och den redovisning som jag har lämnat av den roll renhållningslagen skall spela är den riktiga. Jag instämmer i hans förhoppningar att man ute i kommunerna skall finna former för en smidig tilllämpning. Insatser har naturligtvis också gjorts från Kommunförbundets sida. Som svar på den fråga jag fick om samarbetet mellan Kommunförbundet och departementet vill jag säga att vi när det gällt lagens utformning haft ett mycket nära och intimt samarbete. Frågan hur lagen skall tilllämpas är sedan en kommunal angelägenhet, och vi kan inte begära av Kommunförbundet att förbundet skall vända sig till departementet och ta emot order eller vad man vill kalla det om hur Kommunförbundet skall föra ut sin information till kommunerna. Vi har lämnat över ansvaret till den kommunala självstyrelsen, och här finns alltså möjligheter för kommunerna att åstadkomma en smidig tillämpning. Det har här talats om att tillämpningen av lagstiftningen medför speciella problem för glesbygdens vidkommande. Det är självklart att det är just där som många av problemen med en smidig anpassning uppstår. Men vi har nu möjlighet att inregistrera också andra reaktioner. Den oro för och det motstånd mot tillkomsten av denna lag som fanns på en del håll har i många fall försvunnit. Sedan den nya renhållningslagen börjat tillämpas har man i många kommuner, inte minst i glesbygderna, funnit att det blivit en bra serviceorganisation som gör det möjligt för människorna att få renhållningen avklarad på ett effektivt och kostnadsmässigt rimligt sätt.

Jag tror att vi har en väldigt viktig uppgift när det gäller att sprida upplysning och information. Några talare har i sina inlägg varit inne på den frågan — vi har en stor uppgift i att förklara, sade herr Strömberg i Botkyrka.

Vi måste alltså föra ut diskussionen på det kommunala planet för att där få den hantering av denna utomordentligt viktiga fråga som den är förtjänt av att få.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det ytterligare svar som jag nu har fått av jordbruksministern. Han säger att kommunerna har ett ansvar och frågar om jag delar den uppfattningen. Att jag gör det borde väl framgå helt klart av mina motioner, som jag hoppas att jordbruksministern har läst. Jag har där begärt att kommunerna skall få i varje fall dispensrätt utan att behöva gå till länsstyrelserna och att de skall få ytterligare möjligheter att påverka frågan. På den punkten råder alltså inga delade meningar. Jag tror att kommunerna klarar detta bättre själva. Sedan bör kanske länsstyrelsen ha den övergripande hälsovårdstillsynen: Jordbruksministern säger vidare att det i dag inte finns några hinder för kommunerna att sköta renhållningen som de själva vill. Tyvärr gör det nog det. Götene kommun fick t.ex. bakläxa för att den varit för generös med dispensgivningen. Jag tycker inte att kommunen varit det. När jordbruksministern framhåller att kommunerna i dag har den möjlighet de behöver att anpassa hämtningen av avfall till de lokala förhållandena vill jag fråga honom: Är statsrådet beredd att ta upp överläggningar med Kommunförbundet beträffande tillämpningen i glesbygderna av den år 1974 ändrade lagen? Tydligen får Kommunförbundets tolkning konsekvenser som inte är i linje med vad vi inom jordbruksutskottet och riksdagen hade beslutat. Herr Palmes brev togs upp av bl.a. herr Börjesson i Falköping. Till det vill jag bara säga att skall gällande bestämmelser ändras, skall det ske genom en ändring i lag eller kungörelse, inte genom ett brev från statsministern. Vill statsministern ändra kommunernas praxis skall han föreslå ändringar av de bestämmelser som möjliggör denna enligt hans mening felaktiga praxis. Jag tror att det är den vägen man måste gå för att rätta till förhållandena. Det finns naturligtvis många sätt som man kan ordna sophämtningen på. Ett sätt är att man är betydligt generösare med dispenser och låter människor som har möjligheter att själva slutbehandla sitt avfall göra detta, om det kan ske utan en negativ påverkan på miljön. Ett annat sätt som tillämpats i en kommun under hela tiden är det containersystem som Vara kommun använder i glesbygden. I denna kommun har det inte förekommit ett enda överklagningsärende eller dispensärende. Alla är där belåtna med detta system, som dessutom är billigare än andra. Systemet har tidigare motarbetats, men enligt den nya lagen har kommunen möjligheter att använda det systemet utan begäran av dispens. Tyvärr är kommunerna ofta helt uppbundna genom sina kontrakt med entreprenadfirmor. Många gånger är det fråga om långtidskontrakt som bygger på antalet fastigheter. Av prestigeskäl och andra skäl har man inga möjligheter att ändra på nuvarande förhållanden. Sådana avtal har nog i ganska stor utsträckning bundit upp kommunerna. När vi i riksdagen genomförde den senaste ändringen hoppades jag personligen att det skulle bli betydligt större förbättringar än vad som blivit fallet. I fråga om besvärsordningen och dispensärenden finns fort farande mycket att göra. Det är därför jag tycker att det vore värdefullt att inte bara hälsovårdsstadgan anpassas till renhållningslagen utan att även alla andra lagar som reglerar renhållningen tas med i bilden. Det är också det jag har begärt skall ske. Tydligen har inte jordbruksministern samma uppfattning, men min bestämda uppfattning är att om vi skall få någon ändring när det gäller renhållningen i glesbygderna, måste alla lagar som berör detta problem samordnas, så att de bättre överensstämmer med varandra än vad de gör i dag.

Herr talman! Helt naturligt skall kommunen ha skyldighet att ta emot avfallet. Det är i varje fall min uppfattning.

Andra kommuner däremot har varit ytterst restriktiva i sin dispensgivning. Det är klart att medborgarna i en kommun som är ytterst restriktiv i sin dispensgivning blir oerhört irriterad när de vet att grannkommunen är generös och ger dispenser till dem som själva kan ta hand om sitt avfall. Detta ger helt naturligt anledning till kritik mot denna lag. Jag frågar jordbruksministern: Har kommunerna möjligheter att bevilja dispens? Ja, säger jordbruksministern. Men har då länsstyrelsen möjligheter att göra en erinran mot en kommun som man anser har beviljat för många dispenser, dvs. kan kommunerna få kritik för sin dispensgivning? Låt oss få utformningen av den här lagen så smidig som möjligt, så att den inte blir alltför byråkratisk och stelbent! För den skull behöver man inte eftersätta vare sig miljöaspekterna eller hälsovårdsaspekterna. Men i den mån en lantbrukare eller fastighetsägare själv kan ta hand om sitt avfall på ett vettigt sätt skall han slippa bli ålagd att leverera avfall som inte finns och samtidigt betala för tjänster som han inte utnyttjar. Om lagen kunde tillämpas litet smidigare behövde det inte bli som det har blivit. Det finns t.o.m. kommuner där det är fråga om mängder av betalningsförelägganden, utmätningar o. d. Det är inte tillfredsställande. Då har det, herr jordbruksminister, gått snett med tillämpningen av renhållningslagen. Och det gäller för oss att försöka rätta till detta förhållande.

Herr talman! Efter inlägget av herr Börjesson i Falköping hade det kanske varit onödigt att begära ordet på nytt eftersom han sade vad jag egentligen ville ha sagt. Herr Henmark var tidigare inne på samma resonemang som vi från centerns sida fört fram i motionen 1959. Min uppfattning är att om man hade fullföljt den motionen och fått större möjligheter för kommunerna att själva agera hade förhållandena kanske varit bättre. Statsrådet frågar sig om kommunerna skall ha ansvaret och konstaterar att de har det. Det är riktigt. Men de måste ändå begära dispens hos länsstyrelsen om de vill slippa sophämtningen, och det blir kanske inte gjort i den omfattning som borde ske. Det skulle vara enklare om kommunerna här finge besluta själva, och det var det som motionen 1959 gick ut på. Vad riksdagen önskade den gången var att enskilda skulle ha möjlighet att överklaga hos länsstyrelsen om kommunen inte skötte dessa frågor på ordentligt sätt. Därför ville man att länsstyrelsen skulle besluta i sista hand. Det är klart att det finns en viss reson i detta, men konstruktionen är byråkratisk, och nog borde riksdagen ha kunnat besluta i enlighet med motionen 1959. Då skulle medborgarna i en kommun haft möjlighet att överklaga på samma sätt som i andra frågor som inte skötts av kommunerna på det sätt som man önskar. Det förfarandet borde ha varit tillämpbart även här. Vi gick med på förslaget när propositionen 163 år 1974 behandlades, men jag hade ett särskilt yttrande, och det hade också herr Leuchovius och en partikamrat till honom. Men jag tror att vi skulle ha drivit frågan hårdare då. När det tydligen inte har lyckats att få till stånd den ordning som är nödvändig får vi kanske återkomma till frågan längre fram.

Herr talman! Jag kan inte komma ifrån intrycket att herr Leuchovius rör till det väldigt för sig. Han vill ge sken av att de förändringar han vill åstadkomma kan uppnås genom att vi ändrar lagstiftningen. I nästa andetag säger han att han med exempel kan redovisa kommuner som har organiserat sin renhållning på ett praktiskt och smidigt sätt och där alla invånare är överens om att detta är bra — inom ramen för den här lagstiftningen. Han bevisar alltså vad jag hela tiden har sagt, nämligen att kommunerna har, med den lagstiftning som nu gäller, möjligheten att organisera sin renhållning på det sätt som de själva och medborgarna finner vara riktigt med hänsyn till de lokala förhållandena. Det är alltså inte fråga om att ändra i lagstiftningen. Och det är där som jag tycker att herr Leuchovius som riksdagsman har en skyldighet gentemot allmänheten att tala om det verkliga förhållandet och inte ge sken av att vi genom att ändra på renhållningslagen ändrar på de förhållanden som man diskuterar ute i bygderna. Det är ändring av tilllämpningen som det är fråga om, och den ligger på kommunen. Allt detta såvitt herr Leuchovius inte är beredd att säga att vi skall avskaffa det kommunala ansvaret, att vi skall ha en renhållningslag som inte lägger något ansvar på kommunerna. Beträffande dispensrätten sade herr Jonasson: Vi kanske ändå kan hitta någon större möjlighet att ge rörelsefrihet för kommunerna. Jag redo visade redan i mitt förra inlägg att det finns någonting som inte kommunerna kan befria sig själva ifrån, och det är skyldigheten gentemot den enskilde. Om vi stiftar en lag som ger kommunerna ansvar är det ju därför att vi vill ålägga kommunerna detta ansvar. Det ansågs i riksdagen när detta diskuterades, och jag anser det fortfarande, att det då är orimligt att lägga möjligheten att dispensera sig från denna skyldighet på kommunerna själva. Det är detsamma som att kommunerna reellt sett avskaffar den här lagen. Det kan inte vara avsikten att kommunerna skall avskaffa den lag vi beslutar om här, och det tyckte heller inte riksdagen.